Herr talman! Det är ganska vanligt att de ärenden som tas upp till beslut och behandling i kammaren gäller begränsade grupper i samhället eller avgränsade företeelser. Det ärende som vi nu skall debattera och så småningom fatta beslut i är av en helt annan karaktär. Det kommer ganska snabbt att ge effekter för varje individ i det svenska samhället. Det är då intressant att studera vilket beslutsunderlag man har inför detta ställningstagande. Vi vet att det fanns en kommunalekonomisk utredning som levererade ett betänkande. Sammanfattningsvis kan man säga om remissopinionen att den inte var särskilt nådig. Det var därför med stor spänning som man väntade på den proposition som så småningom också lades fram. Låt mig inledningsvis konstatera att det inte har varit lätt att få något grepp om den här propositionen. Den är inte särskilt pedagogiskt upplagd. En alldeles speciellt besvärande omständighet är det förhållandet att det under den löpande motionstiden kom ett par tre omgångar rättelseblad. Det senaste kom så sent och innehöll sådana stora ändringar i propositionen att motionstiden i praktiken begränsades till tre fyra dagar. Det var därför med stort intresse som vi socialdemokrater avgav vår motion. Den skulle uppfattas som en invit till en diskussion för att man på ett konstruktivt sätt skulle komma fram till lösningar på dessa mycket besvärliga frågor. Vi var öppna för diskussioner, men tyvärr förekom det inte något större intresse av att föra en diskussion i sak. Trots detta blev det ändå en ganska intressant utskottsberedning. Om man trodde att man hade fått grepp om ett eller flera avsnitt av propositionens innehåll, gav beredningstillfällena det intrycket att den kunskap som man trodde sig ha ersattes av en större grad av förvirring inför det sakområde som vi hade att hantera. Herr talman! Den oenighet som finns gäller inte allt. Man har uppnått en bred politisk enighet om vissa grundläggande väsentliga ting. Det gäller t.ex. principen om att införa ett samlat statsbidrag, vilket vi tycker är bra. Men det finns också svårigheter förknippade med att införa ett sådant. Vi har i reservationerna 5 och 10 tagit upp en del av de problem som vi gärna skulle vilja se en fortsatt analys och ett snabbt klarläggande av. Det gäller rättstrygghetsfrågorna, den likformighet som man rimligen måste ha inom vissa avsnitt och de målkonflikter som kan uppstå mellan allmänna och enskilda intressen. En fråga där majoritet och opposition inte är eniga gäller nivån på statsbidraget. Vi ser ett alldeles tydligt samband mellan å ena sidan de behov som skall tillgodoses och å andra sidan det genomförande som på något sätt måste organiseras, ett samband mellan de inkomster som man måste ha för att kunna klara de utgifter som ett bra genomförande innebär. Tyvärr tvingas vi konstatera att den analys som finns i beslutsunderlaget och de resonemang som har förts kring detta har fjärmat sig från detta samband. Det finns inte någon egentlig redovisning av vilket motivet är för att man föreslår en permanent neddragning på 7,5 miljarder av statsbidraget till kommunerna. Denna neddragning kommer att slå mot målen, mot omsorgen, mot möjligheterna att organisera en bra skola och mot de kultur och fritidsaktiviteter som de kommunala organen är med att stödja. Därutöver slår denna neddragning självfallet också mot sysselsättningen i den kommunala sektorn. Vi tycker att det är beklagligt att man inte har redoisat vad man egentligen är ute efter. En neddragning på 7,5 miljarder rör sig om mycket pengar. Gör man om det till kommunala skattekronor motsvarar denna neddragning ca 1:25 kr., vilket är ett betydande belopp i sammanhanget, som skall elimineras i de resultaträkningar som kommunerna har att hantera. Vi har en annan mening, som vi har utvecklat i reservationerna 1 och 2, vilka jag härmed vill yrka bifall till. När man sedan har etablerat en nivå, som enligt vår mening är för låg, skall detta statsbidrag som ändå finns fördelas ut till kommunerna. Därför har man skapat en fördelningsnyckel och till denna knutit vissa övergångsregler. Herr talman! Sammanfattningsvis är det litet smärtsamt att kunna konstatera -- och detta konstaterande vilar på en mycket bred opinion -- att denna fördelningsnyckel har stora brister. Jag har sällan i de utskott som jag har haft förmånen att verka i upplevt så mycket inflöde av negativt slag från olika håll, som vi har fått i den här frågan. Den mesta kritiken gäller denna fördelningsnyckel och nivån på statsbidraget som sådant. Jag vet inte riktigt hur resonemangen har förts, men för mig är det en intressant fråga hur t.ex. Centern kan ställa sig bakom ett sådant här förslag, som innebär att sju av de rikaste kommunerna i landet ställs utanför denna fördelningsnyckels effekter. Centern är ju det parti som mycket kraftigt har kritiserat den nuvarande ordningen för att vara bristfällig. Jag är intresserad av att höra hur Centern ser på dessa frågor. Jag undrar hur man över huvud taget kan ställa sig bakom ett förslag, som innebär att de sju rikaste kommunerna står utanför och som så lite bidrar till regional utjämning som det här förslaget gör. Uppenbarligen tror emellertid inte ens förslagsställarna själva på förslaget. Samtidigt som de lägger fram sitt förslag, lägger de fram förslag om övergångsregler som skall snäva in effekterna under 1993 och 1994. Det är först 1995 som det hela kommer att få full effekt. Det är möjligt att detta har en taktisk betingelse i den meningen att de kommuner som nu försöker räkna på detta och applicera övergångsreglerna kan säga att detta inte var så farligt i och för sig. Men de räknar då kanske på 1993 och glömmer 1994 och avstår helt från att tänka på den slutliga effekten som uppstår 1995. Jag förmodar att regeringen också har valt att i de interna resonemangen säga att förslaget har sådana brister och att det måste analyseras vidare. Därför knyter man till genomförandet en expertgrupp, som omedelbart och parallellt med genomförandet skall granska och se hur det skall kunna göras bättre. Vi anser att det är en dålig ordning att politiskt fatta ett beslut och sedan skapa expertgrupper, visserligen nu med en påhängd politisk referensgrupp i slutändan, som skall följa detta. Vi har förordat en annan lösning -- en tvåstegslösning. Den innebär att vi skulle anta reformen som princip och använda de i dag gällande reglerna för statsbidrag minus kvittningar som underlag för bidrag under 1993, och sedan använda detta år, som vi på detta sätt skapar, för att via en parlamentarisk beredning resonera kring de problem som de facto finns och komma fram till en bättre tingens ordning än den som vi nu tycks vara på väg in i. Vårt förslag skulle skapa en mycket bättre trygghet för kommunerna. Det skulle ge en överblickbarhet som det av majoriteten föreslagna förslaget saknar. Det skulle förhoppningsvis också leda till en större rättvisa, och det skulle dessutom, vilket inte är minst betydelsefullt, rädda reformen med ett samlat statsbidrag och få slut på den diskussion som nu kommer att handla om i grunden andra ting men som klart kommer att smitta synen på det samlade statsbidraget. Vår syn på dessa frågor har vi utvecklat i reservationerna 3 och 6, vilka jag ber att få yrka bifall till. En sak som vi gillar i propositionen är förslaget till nytt utbetalningssystem av kommunalskatt. Däremot är vi mycket kritiska till det sätt på vilket infasningen kommer att ske. Utskottsbehandlingen har visat att det i detta sammanhang finns en dold indragning på upp emot 10 miljarder kronor. Det är självfallet en besvärande omständighet att man inte hade det klart för sig när propositionen skrevs. Detta klargjordes först under beredningen i finansutskottet. Det som sker i kommunsektorn är alltså först den öppet redovisade indragningen på 7,5 miljarder kronor. Därtill kommer en dold indragning på upp emot 10 miljarder kronor. Det är svårt att i dag matematiskt räkna ut hur den kommer att slå. Det har givetvis förts en del diskussioner om detta. Det sätt på vilket majoriteten har löst problemet är egentligen ganska fantastiskt. Man för först ett resonemang som går ut på att kommunerna enligt gällande lag inte kan grunda någon rätt till visst framtida avräkningsbelopp av de kommunalskatter som de olika kommunfullmäktigeförsamlingarna har fattat beslut om och som staten sedan i någon sorts entreprenörsroll har uppgiften att samla in. Den slutavräkningen kan man inte grunda någon rätt till, säger man. Alltså för man en diskussion om att ta en del av dessa pengar. Utskottsmajoriteten säger att den ställer sig bakom regeringens förslag som likviditetsmässigt är neutralt. Jag hoppas att någon i den fortsatta debatten skall reda ut vad som egentligen menas med att förslaget är likviditetsmässigt neutralt. På s. 30 finns det en mening som jag tror kommer att gå till historien och som jag tror kommer att innebära att 286 chefekonomer i de kommunala förvaltningarna och ett antal chefekonomer i ett antal landsting kommer att fundera mycket på och föra många diskussioner om. Det sägs: ''Däremot leder det valda förfaringssättet till en engångseffekt på kommunernas balansräkningar vilken dock vare sig 1993 eller framåt påverkar kommunernas verksamhet.'' På det sättet hanterar man en smygindragning på upp emot 10 miljarder kronor. Det får ingen effekt på verksamheten 1993. Det är en engångsföreteelse, och det får effekt bara i balansräkningen. Jag vill ställa en fråga till mina borgerliga kolleger som skall delta i denna debatt. Är balansräkningen en helt isolerad företeelse som står någonstans i ett hörn i den kommunala verksamheten och inte har kontakt med något annat, och påverkar inte det som man gör med den verksamheten? Man kan vara ännu mer spekulativ i sitt resonemang och säga att den indragning som man nu gör är baserad på en matematisk formel där man har använt en procentsats på 40 %. Om det nu är som ni säger, varför har ni då hamnat på 40 % om det inte har någon som helst betydelse på verksamheten? Varför tar ni då inte 20 % eller 0 % i sammanhanget? Då skulle ni ju minska det statliga budgetunderskottet mycket effektivt. Det ni säger är ju att det inte har någon som helst effekt på den kommunala verksamheten. I själva verket är det som ni säger inte sant, men det skall bli intressant att föra en diskussion kring detta. En annan i sammanhanget märklig sak är förslaget om skattestopp. Det finns ju en frivillig överenskommelse för det år som är aktuellt -- 1993. Det som majoriteten föreslår är att man skall byta ut denna frivilliga överenskommelse mot ett lagfäst skattestopp. Det är märkligt från den utgångspunkten att det nya statsbidragssystemet skall eliminera alla skillnader utöver vad som är effektivitet i den kommunala verksamheten och kvalitetsnivån. Det man gör är att sätta någon sorts gräns. För vad kan man fundera på? Tror man inte på statsbidragssystemets inneboende egentliga effekt, eller vad är man ute efter? Vem är det som man så att säga vill träffa med detta förslag om skattestopp? Är det kommunstyrelsens ordförande i Stockholm Carl Cederschiöld, den borgerliga kommunstyrelseordföranden i Göteborg eller kommunalrådet Joakim Ollén, kommunstyrelseordförande i Malmö och några till som man inte litar på? Vilken avsikt har man egentligen? Frågan hänger i luften. Vi har utvecklat vår syn på skattestoppet, vilket vi alltså säger nej till i reservation 13, som jag ber att få yrka bifall till. Propositionen och finansutskottets förslag sätter enligt min uppfattning kommunerna i en mycket besvärlig situation. De sätts i en rejäl knipa, dels ekonomiskt därför att det handlar om en indragning på 7,5 miljarder kronor plus upp emot 10 miljarder kronor, dels administrativt därför att det regelsystem som skall fungera i sammanhanget faktiskt inte är överblickbart och ännu inte klart. Det saknar långsiktighet. Det är inkomplett. Spelreglerna är inte klargjorda, och en översyn startar innan systemet egentligen har satts i gång. Bristen på långsiktighet är mycket besvärande. Det har också låsningar genom skattestoppet. Det naturliga yrkandet vore därför, herr talman, att säga att förslaget borde återförvisas till finansutskottet för fortsatt beredning, så att de punkter som är oklara i sammanhanget kunde redas ut. Vi drar slutsatsen att en sådan diskussion borde ha kunnat föras. Vi har stått öppna för en sådan. Det är inte vi som behöver yrka på återremiss. Vi är däremot beredda att stödja ett återremissyrkande om ett eller flera borgerliga partier skulle stanna för att vilja fortsätta diskussionen. Vi bara konstaterar att ansvaret för detta förslag, som kommer att försätta kommunerna i stora besvärligheter och som kommer att minska möjligheterna att utföra en bra kommunal verksamhet inom vård, omsorg, skola, kultur och fritid, tar borgerligheten nu på sig. Det ansvaret anser jag att vi socialdemokrater inte skall vara med och bära.

Herr talman! En mycket stor del av den generella välfärden finns i kommuner och landsting. I den aktuella EG-debatten är den mest akuta frågan inte frågan om medlemskap i EG eller EU utan en anpassning av politiken till det som är förhärskande i EG, alltså nedmonteringen av välfärden, vilken denna regering sätter i högsätet. Denna nedmontering av vård, omsorg, kultur, skola och service, alltså allt som finns i kommunerna, får enligt Vänsterpartiets mening inte ske i skydd av en EES eller EG-debatt. I och med det beslut som fattas i dag kanske det blir mycket klart för kommuninvånarna att det handlar om en nedskärning av välfärden. Kommunsektorn är nu en krisbransch. Regeringen föreslår en systematisk neddragning av statsbidragen. Detta sker i ett läge då kommunerna ser fram emot vikande skatteintäkter. Vid en oförändrad verksamhetsnivå kommer, enligt långtidsutredningen, underskotten i kommunsektorn att uppgå till 30 miljarder kronor Kommun och Landstingsförbunden anser att detta är helt orimliga konsekvenser och att de kommer att leda till stora uppsägningar. I den kommunala sektorn och landstingssektorn är de flesta anställda kvinnor. Av 1,3 miljoner anställda är 79 % kvinnor. I dagens mansdominerade värld, med egoismen och de vassa armbågarnas tid, kommer kvinnorna att drabbas trefalt av de beslut som vi fattar i riksdagen, om vi följer utskottsbetänkandets förslag. För det första är det kvinnorna som arbetar i kommun och landsting som får avsked. För det andra kommer en del kvinnor inte att kunna ta arbete på grund av sämre service eller dyrare service. För det tredje drabbas också kvinnan i dagens mansvärld av en sämre och dyrare service genom ett ökat dubbelarbete. Därför är Vänsterpartiets linje klar. Statsbidragen måste värdesäkras, och vi avvisar bestämt regeringens förslag till indragning av 7,5 miljarder från kommunsektorn från 1993. Att säga nej till regeringens nedrustning är att sätta kvinnornas intressen i centrum. Vänsterpartiets krav på värdesäkrade statsbidrag innebär att framtidsutsikterna skulle ljusna något för kommuninnevånarna. Omfattande nedskärningar och uppsägningar skulle kunna undvikas. Hela detta förslag är grundat på kommunalekonomiska kommitténs förslag. Nu föreslår regeringen en indragning på 7,5 miljarder. Det ingick också i kommunalekonomiska kommitténs själva grundidé att man skulle minska på utrymmet. Nu skall det bli restriktivt framöver. Det föreslås ett helt nytt statsbidrag -- ett utjämningsbidrag. Kommittén misslyckades i sin uppgift att förverkliga de kommittédirektiv som givits, nämligen att statsbidragen skulle ge likartade villkor och att skillnaden i utdebitering i kommunerna skulle avspegla skillnader i service och avgiftsnivå. Det kan vi i dag glömma. Det är ingen som talar om detta i det här läget. Det har inte gjorts någon konsekvensutredning av det som kommer att ske i framtiden. Det som är politiskt intressant är att de kommittédirektiv som kommittén hade att följa var utformade av förre finansministern Allan Larsson. De ändrades inte av den borgerliga regeringen. Man kunde med de direktiven lägga fram det förslag som nu ligger på riksdagens bord. Det är regeringsskiftet som har räddat socialdemokraterna från att göra en riktig fadäs. De kan i dag ställa upp på att vi inte skall dra 7,5 miljarder från kommunerna. Men det satt långt inne. Det dröjde ända till kompletteringspropositionen innan det ställningstagandet kom. Med dessa system kommer den kommunala självstyrelsen att minska avsevärt. Den blir illusorisk. En kritik som framfördes mot utredningen var, att det med den gemensamma påse som nu införs skapas ett smidigt sätt för statsmakterna att kunna strama åt kommun och landstingsverksamhet. Jag kan ta mitt hemlän som exempel. Enligt utredningen skulle hela mitt hemlän bli en enda stor vinnare. Bäst skulle det gå för min hemkommun Borlänge, som skulle bli en av de största vinnarna. Men hur blir det? I verkligheten kommer det knappt att gå jämt ut i Borlänge, som ju är den största vinnaren. Hur kommer det då att vara för de andra kommunerna, vilka inte betecknades som vinnare? Alla är förlorare i det här systemet. Kommunerna har egentligen en viktig roll när det gäller infrastrukturen. I vardagligt tal och i allmänna ekonomiska debatter är infrastrukturen en mycket helig ko. På den kan man satsa hur många miljarder som helst. Nästan vilket parti som helst är villigt att låna upp medel och satsa, utom regeringspartierna just nu i detta läge. När de var i opposition var infrastruktur oerhört viktigt. Då gällde det vägar och kommunikationer av annat slag. Men när det är fråga om den delen av infrastrukturen som gäller utbildning, omsorg, vård och service är det inte lika viktigt att stärka infrastrukturen och göra så att Sverige blir ett konkurrenskraftigt land. En sådan politik är mycket litet tillväxtbefrämjande. Det kommer att skapas många problem i svensk ekonomi om man lägger grunden för infrastrukturen i träda. Det är egentligen inte situationen 1992/93 som är akut, utan det är vad som kommer framöver i och med att intäkterna minskar under de närmaste åren. Kommunerna kommer att få mycket stora problem. Regeringen föreslår att det skall bli mycket restriktivt för kommunerna. Långtidsutredningens prognoser pekar på att konsumtionen kommer att vara oförändrad, men intäkterna blir avsevärt lägre. Man talar mycket om att man skall rationalisera i den här sektorn. Samtidigt pekar man på de beslut som redan är fattade av Sveriges riksdag, och som egentligen kräver en kommunal expansion -- utbyggnad av barnomsorg och gymnasieskolan samt tidigare skolstart. Det blir fler som är över 85 år gamla, och vi får fler barn i föreskoleåldrarna. Det kräver en ökad kommunal verksamhet. Lägger man ihop detta, kommer det att fattas 30 miljarder år 1997. Egentligen skulle det behövas 30 miljarder till, och det är mycket grovt räknat. Det är en stor grop på 60 miljarder som fattas i denna sektor, om man skall räkna utifrån de behov och de resurser som finns. Nu finns det säkert en del att göra när det gäller effektivisering. Men ingen kan inbilla mig att den stora gropen går att täcka med effektivisering. Här kommer det att bli stora problem i kommunerna framöver. Det är framför allt den sociala servicen för de svaga som kommer att få bära det största lasset. För Vänsterpartiet är en bra offentlig verksamhet oerhört central. Den skall vara ändamålsenlig, effektiv och ingå i en demokratisk process, där man skall se till att både de som är brukare och de anställda har ett ordentligt inflytande. Onödig byråkrati i hela den offentliga verksamheten skall effektivt bekämpas. De resurser som kan ställas till förfogande genom detta skall gå till den kommunala sektorn. Men så är inte fallet med dagens uppläggning av den ekonomiska politiken. Med detta förslag från regeringen till denna typen av statsbidragssytem, pekar man mycket försiktigt och dolt, både tidigare i utredningen och nu i propositionen och betänkandet, på möjligheten till avgiftsfinansiering. Det föreslås också skattestopp till 1993, och man har utformat ett djävulskt system -- om jag får använda det uttrycket -- som innebär att man framöver kommer att reglera statsbidragen i förhållande till vad kommunerna tar ut i kommunalskatt. Om man inte lagfäster skattestoppet efter år 1993, kommer regeringen, vilket utredningen också tänkte sig, att minska statsbidragen och straffa kommunerna. Statsmakterna har alltså en gripklo över kommunernas verksamhet, deras självständighet och möjlighet att själva bedriva en verksamhet med hög ambitionsnivå. Vad har man då kvar? Vad är egentligen tillåtet? Jo, det är avgiftsfinansieringen, något som vi från Vänsterpartiet ser med stor oro på. Det är det som kommunerna under en tid framöver kommer att använda sig av. Därmed sorterar man också ut verksamhet som en del menar inte behövs. Det spelar ingen roll vad den producerar, utan det är den offentliga finansieringen det kommer att handla om. Frågan är om medborgarna kommer att ha tillgång till den vård, omsorg och service som finns i en kommun, om den kommer att avgiftsbeläggas i mycket hög grad. Med den inriktning politiken har i dag, och de enorma behov som finns, kommer naturligtvis några att falla i den grop jag förut nämnde. Förslaget till statsbidragssystem är egentligen den lilla delen av detta förslag. Det blir ett statsbidragssystem i form av en påse, och en utjämning av kommunens skatteinkomster till en generell garantinivå. Man kommer att se till strukturella förhållanden och befolkningsminskning. Kommunerna kommer att få statsbidraget samlat i en enda påse. För Vänsterpartiet har det varit centralt att om kommunernas självstyrelse skall stå i centrum bör de få tillgång till det utrymme som de egentligen är berättigade till för de behov som finns. Men det finns inte med i propositionens förslag eller i betänkandet. Vi ser som enda möjlighet att statsbidraget, när det minskar i värde, i stället bör utgå sektorsvis till skola, äldreomsorg, barnomsorg och dessutom som ett utjämningsbidrag. Då går det att få den målstyrning som vi egentligen är överens om att vi skall ha och att följa upp innehållet. Då läggs inte en död hand över kommunernas verksamhet. Verksamheten styrs till de behov som finns, och sedan sker en uppföljning. I dagsläget vore det bästa för kommunerna att få bidragen sektorsvis. Men vi har inget emot att om statsbidragen värdesäkras i stället ge dem samlat i en enda påse. I det läget ges kommunerna möjligheten att själva styra och prioritera. Det här systemet har en oerhörd spännvidd. Det ger inomregionala skillnader som är oerhört anmärkningsvärda. Per Olof Håkansson pekade på de övergångsbestämmelser som går på flera års sikt och som visar den enorma svårighet som det innebär att gå över från ett verksamhetsinriktat bidrag till ett behovsinriktat bidrag. Vi kan ta Dorotea kommun som exempel. Skevheterna är stora. Kommunen förlorar statsbidrag motsvarande en skatteökning på 5 kr. Dessa skevheter skall trummas igenom. Vidare har vi storstäderna Stockholm och Göteborg. Jag anser att det är absolut fel sektor i storstäder som Stockholm och Göteborg som får stryk. Det finns säkert sektorer i storstäderna som kan behöva både ändras och struktureras om. Men just dessa sektorer i storstäderna borde man vara rädd om. Men de får stryk med det här systemet. När det gäller bidrag och de sju rika kommunerna instämmer jag i vad Per Olov Håkansson har sagt. Vi föreslår att systemet inte skall genomföras förrän 1994. En översyn måste ske så att det blir en ordentlig och välgrundad övergång. Naturligtvis skall det inte ske någon indragning på 7,5 miljarder kronor. Jag instämmer helt i Per Olof Håkanssons kritik mot de nya systemet för utbetalning. Det gäller handläggningen i propositionen, i utskottet och hur systemet skall genomföras. Om man inte är alltför konspiratorisk kan man konstatera att det tråkiga är att detta har lyckats skymma den stora frågan, nämligen om statsbidragets utformning och konstruktion. Det här är ju den näraliggande frågan för kommunerna inför 1993. Jag låter det vara osagt om det är en medveten linje eller inte. Men verkligheten kommer alltid ikapp den regering som gör så. Det stora problemet är naturligtvis indragningen på 7,5 Skattestoppet har nu funnits så länge att det omedelbart borde avvecklas. Det är helt oberipligt att skattestoppet fortsätter att gälla när man tror på kommuninvånarna och politikerna. Vänsterpartiet har i samband med denna proposition krävt avslag på indragningarna av de talet. Ikraftträdandet skall skjutas upp till 1994, och en ny kommitté skall tillsättas. Detsamma skall ske med utbetalningssystemet. Herr talman! Eftersom valet till EES-utskottet utföll som det gjorde, och Vänsterpartiet i denna fråga inte har getts lika möjligheter att bereda EES avtalet, har Vänsterpartiet inte deltagit i justeringen av utskottets betänkande. Således har jag inte fogat någon meningsyttring till betänkandet. Därför föreslår jag bifall till motion

Herr talman! Jag söker i den här repliken inte någon polemik med Lars-Ove Hagberg. Jag vill bara korrigera en uppgift han lämnade. Jag har respekt för att man i det här vida området inte kan hålla reda på allt i den verklighet som det är fråga om, utan att man ibland blandar ihop saker och ting. miljarder kronor fanns med i direktiven som härstammade från förre finansministern Allan Larsson. Så är inte fallet. Det är ett initiativ som kommer från den borgerliga regeringen. Arbetet i den kommunalekonomiska kommittén och det resonemang som fördes dessförinnan om det frivilliga skattestoppet, bygger på en helt annan förutsättning, nämligen att en viss, om än litet begränsad, kommunal expansion skulle tillåtas. Det är betydelsefullt att framföra en korrigering på den punkten så att missförståndet inte får leva vidare.
Herr talman! Som ledamot i nämnda kommitté har jag läst direktiven mycket nogrant. Jag har läst de samhällsekonomiska förutsättningarna, som var oerhört restriktiva, formulerade av den förre finansministern Allan Larsson. De som leder den borgerliga regeringen i dag skulle med full kraft kunna använda de direktiven, t.ex. som en hävstång för att kunna gå fram ytterligare. Jag tycker att det är beklagligt att man inte på en enda punkt, inte ett enda komma, kunde ändra på direktiven för att lägga fram ett förslag.
Herr talman! Vi behöver inte fortsätta denna diskussion. Jag vände mig emot att preciseringen till 7,5 Larssons direktiv. Av Lars-Ove Hagbergs inlägg förstår vi att så inte var fallet.
Herr talman! Vi är väl några stycken som har funderat över hur socialdemokratin skulle följa upp kommunalpolitikernas vrede i Sveriges riksdag. Per Olof Håkansson vet att det på basplanet finns en förfärlig vrede, långt över partigränserna, när det gäller restriktionerna för den kommunala ekonomin. Man ser ju behoven. Jag gjorde denna koppling därför att direktiven till kommittén gällde en samhällsekonomiskt oerhört restriktiv verksamhet framöver och dessutom på grund av avsaknaden av ett ordentligt socialdemokratiskt beslut. Det kom nu i kompletteringspropositionen i form av ett nej till 7,5 miljarder. Det är faktiskt det som är sanningen.

Herr talman! Ute i kommunvärlden har alla kanske ännu inte till fullo insett vilka möjligheter som de förändringar vi i dag skall besluta om faktiskt innebär. De specialdestinerade statsbidragen, som ofta på ett mycket handgripligt sätt styrt kommunerna att välja onödigt dyra och icke lokalt anpassade lösningar, försvinner och ersätts med ett icke öronmärkt kommunbidrag. För verksamhetsansvariga tjänstemän ute i kommunerna blir det här mer eller mindre ett paradgimskifte. Hittills har man ofta räknat kostnader netto efter statsbidrag. Nu får man planera verksamheten utifrån de faktiska kostnaderna och jämföra olika lösningar. Samtidigt ges en stor frihet att finna nya alternativ som passar just den egna kommunen. Det här går att göra utan att snegla på hur det slår på statsbidragen. Borta är t.ex. sifferexercisen kring heldags och halvdagsplatser inom barnomsorgen. Borta är definitionen på vad som är en fritidshemsplats resp. öppen förskola. Äldreomsorgstjänster kommer inte längre att snedvridas för kommunerna av att vissa är statsbidragsberättigade och andra inte. Den kommun som vill kan nu införa servicecheckar, osv. Jag tror att dynamiken i vad detta kan innebära är starkt underskattad. Servicen gentemot medborgarna kan förbättras och situationsanpassas på ett helt annat sätt än hittills. Kostnadseffektiviteten kan höjas avsevärt, inte i första hand genom trista besparingar utan i hög grad genom nya vägar och metoder att åstadkomma de önskade resultaten. För oss moderater är principerna bakom det nya statsbidragssystemet någonting vi länge har förespråkat. Det är därför glädjande att de nu kan sättas i sjön. Självfallet blir det dock övergångsproblem med så drastiska regeländringar. Många har ändå känt något slags trygghet i den snårskog av regler som hittills har styrt vad som varit tillåtet och lönsamt för enskilda kommuner på grund av statsbidragen. Det har kanske också varit naturligt för många kommunekonomer att räkna rent kameralt på sin egen kommun för att se om man är vinnare eller förlorare, som det heter, i det nya statsbidragsystemet. Jag vill hävda att alla är vinnare, om man ser framåt. De möjligheter som ligger i den nya friheten att förändra är stora. Det gäller inte minst många av de kommuner som på papperet nu förlorar, eftersom de har varit duktiga att optimera statsbidragsintäkter med det ganla systemet. Just här finns ofta stora vinster att hämta hem. Övergångsreglerna ger vidare en mjuk infasning till det nya statsbidragssystemet. Det bör här understrykas att övergångsreglerna är tänkta att fortsätta gälla även under 1995 och 1996, för att de kommuner som får särskilt stora bidragsförändringar inte skall behöva ta hela den återstående delen 1995. De beräkningar som Kommunförbundet har delgivit kommunerna och som vissa media har gjort ett stort nummer av -- vi hörde bl.a. om Dorotea i Ekot i morse -- bygger på den felaktiga föreställningen att smällen blir särskilt stor för vissa förlorare just 1995. Det är inte avsikten. Så kommer det inte att bli. Övergångstiden är tänkt att vara i ytterligare två år.

De alternativ som Socialdemokraterna erbjuder måste ge många ute i kommunerna kalla kårar. I deras alternativ skall kommunerna fortsätta sin expansion samtidigt som de säger sig förutsätta oförändrad skattesats. De extra investeringar som staten skall delfinansiera förutsätter också kommunala tillskott. Så är Socialdemokraternas ekonomiska politik baserad på en ofinansierad kommunal expansion. Kommunernas ekonomiska situation skulle raskt bli ännu sämre, trots att Socialdemokraterna inte gör den samhällsekonomiskt helt nödvändiga indragningen av 7,5 miljarder från kommunsektorn. Viktigare ändå är kanske att den socialdemokratiska politiken undergräver möjligheten att vi tar oss ur den strukturella krisen. Socialdemokraternas alternativ blir en framtida låg tillväxt, även i en högkonjunktur. Det skulle verkligen skapa problem även för kommunerna framåt i tiden. Socialdemokraterna har vidare inte vågat fullfölja den linje som de lutade åt när de ursprungligen tillsatte den kommunalekonomiska kommittén och senare i utredningsarbetet. Nu driver de en s.k. fryslinje, som i olika omgångar avvisades i utredningsarbetet och då även av Socialdemokraterna själva. Tankegången är tydligen att de belopp som statsbidragen råkade utfalla med i år eller förra året är riktigare i något avseende. De kommuner som har haft förmåga att få mycket statsbidrag skulle alltså ha den förmånen ytterligare år, i stället för att man påbörjar den omfördelning som alla körningar med olika typer av strukturindex ger utslag för. Jag vill understryka att det strukturindex som kommer att gälla under övergångsåren därför i sig inte borde vara kontroversiellt. Det är mer finjusteringen framåt i tiden som kan vara intressant att studera nu. Det är vad expertarbetsgruppen skall göra. Herr talman! Jag skall be att få yrka bifall till utskottets förslag i dess helhet. Samtidigt vill jag göra några ytterligare kommentarer på ett par punkter. Jag tar då upp en av de punkter som Per Olof Håkansson berörde. Många kommuner har påtalat att det nya utbetalningssystemet i förening med slutregleringen av de specialdestinerade statsbidragen leder till ytterligare s.k. förluster för kommunerna. Per Olof Håkansson talade om en dold indragning. Detta är inte riktigt om man ser till betalningsströmmen från stat till kommun. Då är förändringarna helt neutrala. Det utbetalas exakt lika mycket pengar från stat till kommun som skulle utbetalas med det gamla systemet. Däremot kommer omläggningen att leda till en engångspåverkan på kommunernas balansräkningar. Man kommer, när man gör balansräkningarna per den 31 december 1993, inte att ha lika stora fordringar på staten på grund av själva omläggningen. Vi har från utskottets sida uppmärksammat detta. Vi för ett allsidigt resonemang i utskottsbetänkandet kring denna fråga. Det måste dock med en viss tydlighet poängteras att denna engångspåverkan inte skall eller får påverka kommunernas verksamhet. Det kan inte vara riktigt att kommunerna av denna anledning gör ytterligare besparingar för att kompensera just denna effekt. Lika oriktigt är det då kommunekonomer för fram behovet av en höjning av utdebiteringen som följd av utbetalningsomläggningen. Ingen kommun borde kunna känna sig rikare av att ha en fordran på staten som rullar på obestämd framtid. Jag kan dock medge att det kunde ha sett snyggare ut, av rent redovisningstekniska skäl, om stat och kommunsektor hade kunnat reglera även detta mellanhavande på ett ur balansräkningssynpunkt neutralt sätt. Frågan om att balansräkningseffekterna för kommunerna bör följas upp av regeringen i dess överläggningar med företrädare för kommunsektorn finns med i ett tillkännagivande som utskottet gör. Det är viktigt att den grundläggande principen för statsbidragsreformen kan upprätthållas, nämligen den om en nettoström från staten till kommunerna och att kommunerna alltid behåller inkomsterna från det egna skatteunderlaget. Regeringen bör därför återkomma med ytterligare överväganden om hur neutraliseringen av schablonavdraget och förändringar i sjukförsäkringssystemet skall ske. Det finns också med i ett tillkännagivande som utskottet har gjort. Jag har redan sagt att denna reform ger kommunerna ökat handlingsutrymme med möjligheter till lokala anpassningar. Bakom ligger också, som framhålls i propositionen, synsättet att beslut skall fattas på lägsta möjliga nivå, dvs. av dem det berör eller så nära dem som möjligt. Utskottet har i samband härmed på s. 27 i sitt betänkande poängterat att en förutsättning för att kommunerna skall kunna utnyttja de möjligheter som ges är ''att statsmakterna är återhållsamma med reglering i de lagar och andra författningar som styr den kommunala verksamheten''. Det är ur ett sådant perspektiv som dagens beslut för kommunsektorn ger kommunerna möjligheter att vara herre i eget hus och att med rätt nyttjad frihet -- där man förnyar sitt sätt att arbeta, med bättre produktivitet som resultat -- bidrar till återskapandet av Sverige som en företagar och tillväxtnation.

Herr talman! Jag hade inte väntat mig att Lennart Hedquist skulle inta någon annan position än den han nu intog. Låt mig konstatera, så att inget missförstånd skall råda på den punkten, att vi socialdemokrater ställer upp på det samlade statsbidraget som princip. Konstruera inget motsatsförhållande när det gäller den principen! Där är vi faktiskt eniga. Sedan säger Lennart Hedquist att han är nöjd med infasningen av det nya systemet. Om man sätter sig ner och räknar på detta, kommer man fram till att den infasning som han är nöjd med får den genomsnittliga effekten att ca 3 kr. på kommunalskatten försvinner. Jag vet inte om det är bra att förklara sig nöjd när drygt 10 % av den samlade kommunalskatten försvinner för den viktiga kommunala verksamheten på intäktssidan. Låt mig gå över till det s.k. balansräkningsproblemet. Enligt Lennart Hedquist skulle detta inte få några effekter i den kommunala verksamheten. Jag vet inte om det var en prognos eller inte. Jag vet bara att det finns väldigt många som säger att det finns stora problem förknippade med detta. Om man tittar på åren 1993 och 1994 kan man inte förneka att detta betyder ett minskat bidrag till kommunerna på sammantaget 25 Lennart Hedquist är då: Kan Lennart Hedquist garantera att ingen kommun kommer att få några som helst problem med det förfarande som ni föreslår? Jag tror att det är en viktig fråga att ställa, men det är ännu viktigare att få en garanti till de kommuner som i dag har identifierat stora problem på detta område. Det vore bra om Lennart Hedquist kunde tala om hur de många kommuner som har hört av sig och som har anmält problemet skall lösa de bekymmer de anser sig ha. Det viktiga är inte att vi blir överens, utan att vi kan ge ett bra besked till kommunerna, så att de som skall driva verksamheten inom vård, omsorg, skola osv. kan göra det på det sätt de önskar och slipper gripa till de panikåtgärder som vi nu har sett tendenser till på ett och annat håll.
Herr talman! Jag kan ge den garantin, Per Olof Håkansson, eftersom det gamla systemet, i kronor i kassan till resp. kommun, inte skulle ge något mer än den omläggning som nu genomförs. Det innebär att den kommunekonom som ser det här som en engångsförändring i sin balansräkning är klok. Jag är medveten om att väldigt många tittar på förändringar av eget kapital. Men om det egna kapitalet förändras på det sättet att det är fordran på staten som minskar med ett visst belopp, skall det naturligtvis till ingen del behöva påverka verksamheten. Beträffande infasningen av det nya statsbidragssystemet är det ju ett nollsummespel. Med de övergångsregler som gäller innebär det att ingen kommun förlorar eller vinner mer än motsvarande 35 öre på skatten. När jag anger det beloppet befinner vi oss på ett oerhört stort avstånd från de mycket konstiga siffror som Per Olof Håkansson här använder. Han säger att det rör sig om 3 kr. på skatten. För att över huvud taget komma upp i de beloppen måste man dels bortse från övergångsreglerna, dels ta med den kommunindragning som är samhällsekonomiskt motiverad under alla omständigheter och dessutom uppenbarligen ta med den engångseffekt som inte har någon verksamhetsmässig påverkan i samband med omläggningen av utbetalningssystemet. Jag tycker inte att Per Olof Håkansson, som är en erfaren kommunalman, skall hänge sig åt att addera helt olika typer av effekter på det viset, när vi för diskussionen om det nya statsbidragssystemet.
Herr talman! Jag drar två slutsatser av Lennart Hedquists sätt att resonera. Den ena är att det egna kapitalet i kommunen och soliditeten i den kommunala ekonomin är ganska betydelselösa ting. Det rimmar illa med det resonemang som Moderaterna har fört tidigare om behovet av att öka soliditeten och värna det egna kapitalet. Dessutom är det självfallet så att bedömningen av kreditvärdigheten till stor del beror av hur stort det egna kapitalet är och hur soliditeten ser ut. Räntenivån kommer också att påverkas. Det är det ena konstaterandet. Det andra är att Lennart Hedquist tycks resonera kring det förhållandet att balansräkningen är ett fullständigt fristående ting, som inte har någon som helst koppling till resultaträkningen. Det finns kommuner som har kostnadsfört och räknat med vissa intäkter. De kommer att hamna i bekymmersamma situationer. Jag skall notera den garanti som här ställdes ut. Vi får kanske återkomma till den inom sinom tid. Jag ser ett antal kommuner, vi vet inte hur många, som har aviserat problem på det här fältet. Jag är övertygad om att det är de som har rätt och Lennart Hedquist som har fel.
Herr talman! Jag vill för det första notera att Socialdemokraterna i sin reservation inte anvisar någon som helst lösning på det problem som vi nu diskuterar. För det andra vill jag konstatera att en förändring av det egna kapitalet som beror på ett förändrat statligt utbetalningssystem naturligtvis inte skall påverka verksamheten. Men det är däremot mycket allvarligt för en kommun om man förändrar det egna kapitalet på grund av för höga kostnader år efter år och på det viset urholkar den egna kapitalbasen. Det finns stora skillnader när det gäller vad en sådan förändring beror på. I det här avseendet måste vi vara mycket tydliga gentemot kommunsektorn. När kommunsektorn nu får den efterlängtade utbetalningsförändringen av skatt och vi dessutom tidigarelägger statsbidragen, uppstår den effekt som med statens sätt att räkna pengar faktiskt är mycket svår att undvika. Detta kommer ju på inget sätt att påverka den kommunala likviditeten. Framåt i tiden kommer det inte att få någon påverkan på möjligheterna att bedriva verksamhet. Som Per Olof Håkansson sade tidigare vore det dumt av oss att fokusera alltför mycket på den här enda förändringen i hela den stora proposition som vi nu tar ställning till. Den innehåller så många andra inslag som skapar så stora möjligheter för kommunerna att detta kanske mer kan ses som en detalj som är glömd om ett eller annat år.
Jag ber att få upprepa talmannens vädjan för en stund sedan. Varje ledamot uppmanas att vara så kortfattad som möjligt. Vi avser att gå igenom hela föredragningslistan vid dagens sammanträde, och det är fortfarande sex och en halv timme anmäld taletid kvar.
Herr talman! Lennart Hedquist talade väl om propositionen och betänkandet. Han sade att det fanns stora möjligheter där och avslutade med att nu var kommunerna herrar i eget hus. Om jag är herre i mitt eget hus, ansluten till fjärrvärmen, och får ett besked om att man nu slår ner 20 % på min fjärrvärme, ger det kanske utlopp för en viss kreativ verksamhet för att klara sig, men det kanske också samtidigt ger stora skador. Jag kan också se möjligheter i detta, Lennart Hedquist. Men ser Lennart Hedquist inga problem? Då tänker jag på de behov som finns och de beslut som redan fattats om indragningen. Den framtida inriktningen skall vara oerhört restriktiv. I långtidsutredningen finns det ett finansiellt underskott 1997 på 30 miljarder kronor, men konsumtionen skall vara oförändrad. Om man tänker sig att det sker förändringar -- i fråga om gymnasieskolan, barnomsorgen, skolstarten, befolkningens sammansättning -- blir det då inga som helst problem framöver för kommunerna, Lennart Hedquist? Det är en intressant fråga som man bör få svar på. Dessutom blir jag mer och mer förundrad över propositionens avsnitt 4.2, där det står att det samhällsekonomiska utrymmet skall begränsas för att de delar av ekonomin som är utsatta för internationell konkurrens skall ha tillgång till arbetskraft och andra resurser till konkurrenskraftiga löner och priser. Ja, det gällde för något år sedan. Men kan Lennart Hedquist säga att det gäller under överskådlig tid på 90-talet, när vi har en snabbt krympande industrisektor? Är det ett skäl för en långsiktig minskning av kommunsektorn som ger arbetslöshet framöver? Då frågar jag mig: Varför så bråttom att sätta ett system i sjön som ger problem för kommunerna redan i starten?
Herr talman! Det gäller nu att ha bråttom för att kunna ta till vara de möjligheter som reformen också ger. Visst finns det problem, och vi har i utskottet i hög grad fått kännedom om dem från enskilda kommuner. Nu har det varit en tid när man rent kameralt har räknat på effekter utifrån ett statiskt synsätt på vilka statsbidrag man skulle ha fått, om ingenting hade ändrats. Nu är vi varse och har diskuterat problemet. Nu gäller det för kommunerna och för dem som är verksamma i kommunerna att se de stora möjligheter som den här reformen skapar. Det är ju ur detta som förändringarna för kommunmedborgarna skall komma. Här har kommunerna enormt stora möjligheter att utan styrande statsbidragsregler förändra sin verksamhet, till fromma för kommunmedborgarna.
Herr talman! Ja, det finns möjligheter i det nya statsbidragssystemet. Det ser jag också, stora möjligheter dessutom. Men vad betyder det att vara herre i eget hus, om energitillgången stryps så att den minskar med 20 %? Det måste uppstå problem, och jag reagerar mot den totala nonchalansen från regeringens sida. Det finns inget samhällsekonomiskt riktigt bärande skäl, för kostnaderna kommer ju igen någon annanstans i samhället. Vilket råd har Lennart Hedquist att ge alla de kvinnor som inte får arbete eller som inte kan ta ett arbete på grund av bristande service eller som måste dubbelarbeta? Vilka förslag har Lennart Hedquist för att lösa sådana problem? Det skapas reella problem för kvinnorna, om man sätter åt den kommunala sektorn på flera olika sätt, så som man gör med den mansdominans som vi nu har i samhället. Vilket råd har Lennart Hedquist till kvinnorna i dag?
Herr talman! För just de grupper som Lars-Ove Hagberg nämnde är det viktigt att kommunerna kan ta till vara möjligheten att förbättra sin produktivitet, för det ger framåt i tiden de bästa utsikterna för vårt land. Det är av den anledningen som det är så viktigt att statsbidragsreformen sjösätts nu, så att den kan börja ge utslag i en stark förbättring av den kommunala produktiviteten.

Herr talman! Modigt att Anne Wibble vågar sjösätta det nya statsbidragssystemet! Äntligen blir kommunerna myndigförklarade! Så uttrycker sig ett socialdemokratiskt kommunalråd om den ytterligt omfattande kommunala reform som riksdagen i dag skall fatta beslut om. Om man läser de socialdemokratiska reservationerna till betänkandet, förvånar det ju att det finns någon socialdemokrat som tycker att finansministern är modig och att det nya statsbidragssystemet skulle göra kommunerna myndiga. Som kommunalpolitiker under flera år irriterades jag över hur besvärligt det var att fatta beslut i många lokala frågor utan att behöva snegla åt riksdag och regering och styrande bestämmelser. Regler och förordningar begränsade mina möjligheter på ett många gånger onödigt sätt. Jag är säker på att Per Olof Håkansson har upplevt detsamma. Statsbidragsbestämmelserna var och är en ständig källa till förtret. Nu ändras detta och den s.k. påsprincipen införs -- med andra ord bort med detaljer och pekpinnar, mer av frihet och generella principer! Det handlar faktiskt om en mindre kommunal revolution och också om en mer rättvis fördelning av statens pengar. Herr talman! När vi talar om kommunsektorn, menar vi ju både kommuner och landsting. Jag håller mig nu i första hand till kommunerna, eftersom nyordningen främst berör dem. Förändringarna vad gäller landstingen är inte så omfattande, och dessutom har landstingen redan i hög grad generella bidrag. Nu avskaffas tolv av de nuvarande öronmärkta statsbidragen samt det s.k. utjämningsbidraget och det extra skatteutjämningsbidraget, Robin Hoodskatten. Dessutom avskaffas det bidrag som kommunerna fick som kompensation när den kommunala företagsbeskattningen togs bort. Det handlar om 40 miljarder kronor totalt. Skolan, barnomsorgen och äldreomsorgen står för den absolut största andelen av de specialdestinerade bidragen. Varför då denna nyordning? Mitt svar är att demokratin kommer att öka, när detaljreglerna och pekpinnarna upphör. I framtiden lägger sig den här församlingen i mindre, vilket bör glädja kommunalpolitikerna, också i Trelleborg. Men å andra sidan får kommunerna räkna med att medborgarna blir aktivare och vill utnyttja sina möjligheter att välja friare. Därför följer också ansvar av den ökande friheten. Detta tycker jag är mycket bra. Ett annat viktigt skäl bakom omläggningen är att rena effektivitetsvinster kommer att kunna göras nu när riksdagen släpper på reglerna. Det kommer att bli lättare att samordna verksamheter och hitta okonventionella, om uttrycket tillåtes, ''gränsöverskridande'' lösningar. Det blir lättare att pröva nya verksamhetsformer, privata alternativ, fler entreprenader och mer av konkurrens. Skall kommunerna klara av sina åtaganden framöver, måste effektiviteten nämligen höjas, minst 2 % årligen. Nu ökar kommunernas chanser! Man får riktiga signaler av riksdagen, inte felaktiga. De specialdestinerade bidragen har i många fall inte frammanat effektivt utnyttjande av resurser. Ibland har reglerna tvärtom lett till misshushållning. Det kan handla om skolan, äldreomsorgen eller daghemmen, som Lennart Hedquist var inne på. Styrande regler har alltför ofta lagt hämsko på lokala initiativ och inte stimulerat till varsamhet med skattemedel. Herr talman! Jag tycker också att det är viktigt att poängtera att fortfarande blir vissa specialdestinerade statsbidrag kvar, bl.a. inom socialdepartementets och kulturdepartementets områden. Likaså undantas de statliga kostnaderna för KBT och för bostadsbidragen. Ansvaret för båda dessa system kommer ju framgent att helt övertas av staten. Det är viktigt att poängtera, tycker jag, att de statliga kulturanslagen blir kvar i sin gamla tappning, vilket visar att regeringen lyssnat på de oroliga remissinstanserna. Av de tre komponenterna i det generella bidraget är det strukturfaktorernas påverkan som vållat störst offentlig debatt. Det är också detta som har diskuterats här i dag, helt följdriktigt enligt min mening. Här finns -- som vanligt -- de största svårigheterna när det gäller att hitta ett rättvist fördelningssystem för alla olika kommuner i Sverige, allt från storstäder med flera hundra tusen invånare till vår minsta kommun, Bjurholm i Västerbotten, har jag lärt mig, med 2 938 invånare. Justeringar har gjorts av regeringen i jämförelse med kommunalekonomiska kommitténs utredning. Bl.a. har den så omdebatterade klimatfaktorn tonats ner -- och detta före den senaste tidens värmebölja. En expertgrupp kommer därtill nu att se över och vidareutveckla systemet med strukturfaktorer. Utskottet understryker vikten av detta, bl.a. genom att föreslå att en parlamentarisk referensgrupp skall följa arbetet, som inte bara handlar om statistiska formler utan också om politiska bedömningar och värderingar. Herr talman! Bl.a. måste man ytterligare studera konsekvenserna för storstäderna. Det finns tvivelsutan vissa extra kostnader som enligt min mening måste vägas in. Kommunförbundets egen utredning om statsbidragen -- ''Bestämma i eget hus'' hette den -- hade en annan strukturindelning som gav ett annat utfall än det som vi i dag har att ta ställning till. Här gör utskottet också ett tillkännagivande, bl.a. med hänvisning till en folkpartimotion från de tre storstäderna. ''Påsprincipen'' innehåller också en annan svårighet. De specialdestinerade bidragen avsåg ju att framför allt stimulera kommunerna att göra som riksdagen beslutat. De kommuner som byggt ut barnomsorgen enligt riksdagens intentioner kommer nu att få sina bidrag med helt andra utgångspunkter, inte längre efter antal barn och platser. En hel del kommuner hamnar därför i trångmål. Det nya systemet skulle också kunna gynna nedläggning av daghemsplatser, eftersom kommunen till stor del kompenseras genom konstruktionen med garantinivå, om skatteunderlaget minskar. Detta inträffar om föräldern slutar att jobba på grund av brist på barnomsorg, varvid kommunen går miste om skatteintäkter. Detta är en hake i systemet. Regeringen kommer också tillbaka med en speciell lagstiftning, som kommer att ställa krav på kommunerna att kunna tillhandhålla någon form av barnomsorg. Herr talman! Även om jag storligen ogillar pekpinnar ifrån riksdagen -- denna lagstiftning har ju också kritiserats från kommunalt håll -- tycker jag att det är en rimlig åtgärd från riksdagens sida och ett jämförelsevis ganska ringa ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Herr talman! En viktig princip bakom det nya statsbidragssystemet har varit att det skall bli en nettoström av pengar från staten till kommunerna, inte som det är i dag en rundgång av pengar. Därför avvecklas nu skatteutjämningsavgifter och avräkningsskatten för kommunernas del. Ett problem är dock att några kommuner härigenom helt hamnar utanför systemet; under 1993 två kommuner, som därigenom inte får del i de föreslagna indragningarna. Men detta har utskottet uppmärksammat, och regeringen återkommer i höst till den slutliga fördelningen. Jag tycker därför att socialdemokraterna inkl. Per Olof Håkansson själv tar till brösttoner i onödan här i kammaren och i reservationen. Som jag varit inne på sjösätts denna viktiga reform i lagom takt. Det finns speciella övergångsregler, så att inga kommuner ''förlorar'' eller ''vinner'' mer än 3 % för 1994. Jag tycker att detta är ett klokt ställningstagande, som gör det möjligt för kommunerna att anpassa sig. Ingen tövan om principerna -- som jag tycker att socialdemokraterna ger uttryck för -- däremot förståelse för att det behövs en viss tid för omställning. I propositionen finns också andra viktiga förslag: en förlängning av det kommunala skattestoppet, ändrat system för att betala ut och beräkna kommunalskatten och en indragning om 7,5 Det kommunala skattestoppet är ju bara en förlängning av den nu gällande ordningen. Jag tror faktiskt att ingen kommunalpolitiker i dag tror att man kan lösa problemen genom att höja skatten. Nu föreslås också att det skall införas ett ändrat system för kommunalskattens utbetalning, ett system som är mer rättvisande och som inte lider av den tvååriga eftersläpning som dagens krångliga system medför. En nyordning på detta område är efterlängtad. Däremot har övergångsreglerna, som tidigare debatterats här, medfört viss diskussion i kommunvärlden, bl.a. med utgångspunkt i de s.k. kvittningar som omnämns i propositionen. Jag vill också, liksom Lennart Hedquist, understryka att utskottet ägnat dessa problem mycken möda och mycken tid. Av utskottets betänkande framgår också med all önskvärd tydlighet att omläggningen skall vara likviditets och verksamhetsmässigt neutral mellan staten och kommunerna. De slutliga uträkningarna -- tabellerna i propositionen är faktiskt bara prognoser -- kommer ju finansministern tillbaka med i höst. Men kommunerna skall alltså inte förlora på denna omläggning. Herr Talman! Den svåraste frågan i det här betänkandet är de 7,5 miljarderna i indragning som regeringen förslår. Jag tror att det tidigare har sagts av Lars-Ove Hagberg. Jag håller med om detta, och jag måste medge att jag tycker att kommunernas sparbeting är tufft. I dag publiceras också en enkätundersökning som visar att en majoritet av ombuden till Kommunförbundets kongress i Umeå är kritiska till regeringens förslag. Jag skulle vilja säga: Konstigt vore det annars! Men samhällsekonomin ger tyvärr inga genvägar. Kommunerna måste ta sin del för att klara svensk ekonomi. Genom det nya statsbidragssystemet ökar tveklöst kommunernas chanser att klara av situationen. Färre pekpinnar och färre regler ökar i hög grad möjligheterna att höja effektiviteten och öka produktiviteten, att ge kommunmedborgarna mer valuta för skattepengarna. Men som liberal och f.d. kommunalt aktiv blir jag ibland något oroad över en del svepande uttalanden om kommunernas ''obegränsade besparingsmöjligheter''. Kommunernas julafton är sedan länge slut. Herr talman! Enligt kommunförbundens s.k. baskalkyler i långtidsutredningen måste volymen ökas årligen med 2 %, om kommuner och landsting skall klara 90-talet. Det kan inte ske genom ökade statsbidrag eller mer skatter, utan måste åstadkommas genom högre effektivitet och större produktivitet. Ett annat sätt är att öka avgiftsfinansieringen, även om detta -- och det vill jag poängtera -- måste ske på ett fördelningspolitiskt rimligt sätt. Jag tror i motsats till Per Olof Håkansson att det är möjligt att göra klara effektivitetsvinster. Det arbete som görs ute i kommuner och landsting visar det. De båda kommunförbunden ligger väl framme i utvecklingsarbetet. Det finns flera sådana goda exempel. Så nog har, och det tycker jag att också denna debatt måste visa, kommunerna stora möjligheter -- inte bara svårigheter och problem. Det nya statsbidragssystemet, skolpeng, barnomsorgspeng och andra finansieringsmetoder i samma riktning kommer att ge kommunerna de verktyg som de så väl behöver för att klara sina viktiga uppgifter. Det handlar om avreglering och konkurrens. Jag har, som jag sagt, förståelse för kommunernas oro. Som liberal tycker jag att det är av oerhörd vikt att kommunerna med bibehållen kvalitet kan klara av sina viktiga åtaganden bl.a. för våra gamla och för våra barn. Kommunernas verksamhet är -- och blir -- betydelsefull och viktig för att vi skall kunna upprätthålla en bra generell välfärdspolitik. Genom ''pås-principen'' tycker jag att riksdagen äntligen myndigförklarar kommunerna. Makten och ansvaret förskjuts från Helgeandsholmen till alla Sveriges kommuner. Den unika svenska kommunala självstyrelsen ges ett kraftfullare och tydligare innehåll. Jag tycker därför faktiskt att jag med uppburet huvud kan yrka bifall till finansutskottets hemställan i utskottets betänkande nr 29.

Herr talman! Olle Schmidt resonerar för det första om detaljregler som om över huvud taget alla regler skulle försvinna, när man går in i systemet med ''påsen''. Jag tror att det är en felaktig syn. Det är min erfarenhet att t.ex. när staten ändrade de speciallagar som reglerade den kommunala verksamheten till att bli ramlagar, satte kommunerna i gång med att formulera lokala regler för verksamhetens genomförande. Det är alltså vilseledande att säga att de detaljregler som i dag styr kommer att försvinna. De kommer att göra det i en mening, men de kommer med stor säkerhet att bestå i en eller annan form som lokala bestämmelser. För det andra säger Olle Schmidt att ingen kommer att vinna eller förlora mer än 1 1/2 % på den här reformen. Är det en garanti eller ett löfte som Olle Schmidt i dag ställer ut? Jag tror att vi skulle behöva ett svar på den frågan. För det tredje: Hur kan en minskad utbetalning för åren 1993 och 1994 på tillsammans ca 25 miljarder kronor beskrivas som likviditetsmässigt neutral? Det skulle vara intressant att höra Olle Schmidts förklaring på detta. Schmidt i den garanti som Lennart Hedquist ställde ut för de kommuner som jag påstår kommer att hamna i en problemsituation? För det femte en fråga som är litet besvärligare, men som måste ställas: Varför ville inte folkpartiet medverka till att diskutera vårt förslag till tvåstegslösning för den här reformen?

Herr talman! Jag skall försöka besvara alla dessa fem frågor, men jag skall börja bakifrån. Varför ville vi inte vara med och diskutera socialdemokraternas motionsförslag? Därför att vi i grunden faktiskt, Per Olof Håkansson, inte har samma uppfattning och inställning. Vi har sagt, och det står uttryckligen i regeringsförklaringen, att Sverige behöver en exportledd tillväxt, och då kan vi inte tillåta att kommunerna expanderar sin verksamhet. Jag har försökt att räkna litet grand på vad era förslag skulle innebära för den kommunala sektorn, och helt klart är att ni riskerar att sätta fart på både ränta och inflation med era förslag. Där går en grundläggande skiljelinje, och jag har mycket svårt att förstå att Per Olof Håkansson och socialdemokraterna i övrigt inte är oroade över denna utveckling.

Vi framhåller att det skall vara verksamhetsmässig och likviditetsmässig neutralitet mellan staten och kommunen. Det skall alltså inte påverka verksamheten ute i kommunerna. Vi måste väl ändå, Per Olof Håkansson, vara överens om att vi båda har detta bekymmer? Såvitt jag förstår, i varje fall av de direktiv som den förre finansministern gav för utredningen av denna fråga, har också Socialdemokraterna varit beredda att genomföra denna förändring av det kommunala skattesystemet när det gäller utbetalningsrutiner, eftersom man inte vill ha den tvååriga eftersläpningen. Lennart Hedquist talade om garantin. Jag kan då bara falla tillbaka på vad som står i betänkandet och vad utskottets majoritet uttryckligen säger, nämligen att detta icke skall innebära att kommunerna förlorar på förändringen. Jag menar att Per Olof Håkansson måste kunna vara nöjd med det. Jag menar att Socialdemokraterna hela tiden ser bekymmer. Nu lättar vi på systemet här från riksdagens sida, nu säger vi att det skall vara färre regler och pekpinnar, men då säger Per Olof Håkansson: Det kommer det inte att bli, för kommunerna själva kommer att införa sådana. Ja, Per Olof Håkansson, möjligtvis kommer de att göra det i Trelleborg och andra socialdemokratiskt styrda kommuner.
Herr talman! När Olle Schmidt skall svara på frågan varför han inte vill diskutera vårt förslag till en tvåstegslösning, säger han att han av exportskäl inte vill diskutera detta. Jag ser faktiskt ingen koppling mellan att utforma en bättre fördelningsnyckel och litare sundare övergångsregler och möjligheterna för exporten att utvecklas på ett visst sätt. Det var ett dåligt svepskäl som Olle Schmidt kom med. När Olle Schmidt skall förklara hur en minskning av utbetalningen för 1993/94 med 25 miljarder kan kallas likviditetsmässigt neutral säger han helt korrekt att detta är ett gemensamt bekymmer. Det är bra att vi får ett erkännande av att detta är ett bekymmer. Mot detta konstaterande står Lennart Hedquists uttalande att det här inte är något problem, att det inte får några som helst effekter på verksamheten. Olle Schmidt försöker avslutningsvis göra en poäng av att vi lyfter fram problemen. Det är klart att man måste lyfta fram problem, eftersom det är dem vi skall lösa. Vi tycker att vi står på en mycket realistisk grund när vi i dag beskriver de problem som kommunerna kommer att hamna i om detta förslag genomförs. Jag är glad över att vi i dag har fått tillfälle att lyfta fram de problemen. Verkligheten under hösten och nästa år kommer sannolikt att se litet annorlunda ut än den mycket ljusa bild som Olle Schmidt och andra debattörer i dag tecknar av den kommunala verksamheten.
Herr talman! Jag tror inte att Per Olof Håkansson lyssnade på hela mitt anförande. Man måste också lyssna på bisatserna, Per Olof Håkansson. Jag sade att detta ger kommunerna möjligheter, det är alldeles riktigt. Jag tror att det här är ett bra system. Men jag har aldrig stuckit under stol med att kommunerna har bekymmer och problem med sin verksamhet. Från mina partivänner landet runt kan jag vidimera att så är fallet. Men kommunerna måste också ta sin del av ansvaret för att få Sveriges ekonomi på rätt köl igen. Det är i det avseendet vi skiljer oss åt, det var därför Per Olof Håkansson tyckte att mitt första argument var ett svepskäl. I grunden har vi två olika synsätt. Ni vill expandera den offentliga verksamheten, dvs. samma modell som tidigare. Ni vill bygga er ur problemen. Ni säger att kommunerna skall investera mer, att det är kommunerna som skall leda tillväxten. Vi har en annan uppfattning. Om det är ett svepskäl tror jag att Per Olof Håkansson får ta upp det i finansdebatten i morgon. Jag tycker inte att det är ett svepskäl. Jag tycker att det är en grundläggande skillnad, som vi här i vårt land har debatterat under de senaste två åren. Om mottot är ''sundare regler'' är vi överens. Det finns ett antal tillkännagivanden från utskottet. Vi säger bl.a. att strukturindexet behöver ses över. Bl.a. i den stad jag kommer ifrån, Malmö, skulle det kunna vara lämpligt att se över strukturindexet. Jag är övertygad om att det under seneftermiddagens debatt kommer att komma fler sådana argument. Vad vi däremot inte accepterar -- och det är där vi är oense -- är att man låser fast det nuvarande systemet, som enligt min uppfattning i många stycken är orättvist eller i varje fall inte tillräckligt bra. Detta kanske även Per Olof Håkansson borde tycka. Vi säger därför: Ta det nya systemet, ta principerna, och se till att övergångsreglerna blir rimliga. Lyssna på dem som säger att det kan finnas bekymmer. Det är ju, Per Olof Håkansson, en väldigt stor skillnad mellan detta och att ta ett gammalt system, cementera orättvisorna och dra in det i 1993/94. Även om det möjligen är oförskämt måste jag säga att jag tror att detta också är en förhalningstaktik. På det sättet får vi inte alls något nytt system, och då blir det ännu svårare att få en nyordning enligt dessa principer. Jag tror att detta för kommunsektorns del är oerhört viktigt om vi skall klara av uppgifterna under 90-talet och -- och om det tror jag att Per Olof Håkansson och jag är överens -- just kunna bevara och stärka de viktiga verksamheter som kommunerna bedriver. Per Olof Håkansson och Socialdemokraterna gör enligt min mening inte tillräckligt för att stödja de välståndsgrundande krafter som finns i kommunerna. I det avseendet kunde man vänta sig mer av er.

Herr talman! Den socialdemokrat som sade till Olle Schmidt att det var modigt kanske utgick från att förslaget egentligen var dåraktigt för kommunerna -- därav modet. Jag kan inte se att det kan vara på något annat sätt. Olle Schmidt talar sig varm för detaljregleringens avskaffande, och om det är vi ju helt överens. Men ni ersätter ju detaljregleringen med en inlåsningseffekt, ett totalt byggförbud för kommunerna framöver. Det är ju det ni gör. Självstyrelsen är ju en chimär, eftersom man i det här läget, med den här omställningen, får klara det man kan klara. Olle Schmidt sade nu, att visst finns det problem. Kommunförbundet har pekat på skulle behövas. Den skulle åstadkommas genom effektiviseringar och avgifter. Sedan glömde Olle Schmidt av att vi i botten redan har ett 30 miljarder stort finansiellt underskott. Det kommer alltså ovanpå detta. Jag har hört att någon vill ha pengar till handikappade och genomföra en barnomsorgslag, att någon sade att man inte skall spara in pengar på biblioteken och att någon vill ha husläkare. Jag vet inte om Olle Schmidt känner till de statsråd som säger detta. Allting gäller kommunernas verksamhet. Visst blir det problem, Olle Schmidt, när man i ett parti sätter in inlåsningseffekten mot kommunerna och samtidigt i samma parti vill ha pengar till alla dessa reformer. Det är ju faktiskt folkpartistiska statsråd som kämpar med näbbar och klor för att kommunerna skall fullgöra sina uppgifter just inom de här områdena. Är det inte så, Olle Schmidt, att man i och med att man framöver genomför den här indragningen och restriktionen gentemot kommunerna, samtidigt säger att man någonstans måste ta bort verksamhet? Sedan skyller man på den exportledda tillväxten. Kan Olle Schmidt säga någonting i det här läget? Jag skulle ha en viss respekt för om Olle Schmidt hade sagt detta 1989, när det rådde en stor överhettning. Men vad Olle Schmidt gör är att i detta konjunkturläge hänvisa till att kommunerna bara med en måttlig, liten ökning skall klara av de egentliga behov som utgör grunden för infrastrukturen bara för att vi skall kunna ha en tillväxt på exportsidan. Vilka exempel på detta kan man ta fram från Folkpartiets sida?
Herr talman! Lars-Ove Hagberg talar om inlåsningseffekter. Jag var, tillsammans med många av er andra, i Gävle häromveckan. I motsats till några andra här i kammaren tyckte jag att det var ett intressant besök. Jag vill för övrigt tacka talmannen och dem som har stått för besöket. Jag lärde mig en hel del. Bl.a. fick jag på Gävle slott sitta bredvid ett kommunalråd från Ovanåker, en partivän till Per Olof Håkansson. Vi diskuterade de kommunala problemen, vi diskuterade statsbidragsbestämmelserna, kommunindragningarna, osv. Jag frågade kommunalrådet: Vad är det största problemet? Hans svar var mycket snabbt och mycket kort: Arbetslösheten, givetvis. Det var rädslan för att kommunen skulle förlora ytterligare jobb, att industrisysselsättningen, jobben skulle lämna kommunen. Det var alltså inte en diskussion om hur mycket pengar man får till barnomsorg eller äldreomsorg, om statsbidragsregler, etc. Det var sysselsättningen han talade om, det var Sverige som industrination, det var Ovanåker som industrikommun, för att överdriva något. Låt mig sedan gå över till mina egna erfarenheter från Malmö. Vad är det som håller på att erodera Malmös ekonomi? Somliga försöker hävda att det skulle vara sjukvården eller några andra viktiga behov. Men så är det inte. Det är socialbidragen som håller på att erodera Malmö stads ekonomi. Sysselsättning och industri slås ut. Jag skall inte räkna upp hela raddan, för den är så dyster. Där ser vi kopplingen, Skall vi fortsätta att låsa in effekterna i den kommunala offentliga verksamheten, eller skall vi se till att Sverige återigen blir en industrination? Där har vi då olika recept. Jag anser att Socialdemokraternas förslag i den här riktningen är felaktiga, liksom även givetvis Låt mig få ge två exempel som visar att det finns goda exempel. På thoraxkliniken i Umeå har man på fem år lyckats att minska kostnaderna per patient med mellan 8 000 och 16 000 kr. Det är ungefär en 20-procentig effektivitetshöjning, och man räknar med en ytterligare förbättring. Detta har man åstadkommit bl.a. genom en annan personalsammansättning samt andra arbetstider och ersättningssystem. Trots dessa minskade kostnader är patienterna nöjda och köerna kortare. Det finns fler sådana exempel, Lars-Ove Hagberg, i det s.k. Dagmar 50-projektet. Jag kan återkomma med nästa exempel när jag har tid. Det finns fler sådana exempel som visar att kommunerna faktiskt också har möjligheter.
Herr talman! Möjligheterna finns. De beror egentligen inte till 100 % på systemet, utan på viljan och den politiska inriktningen. Det skall vi komma ihåg. Mycket har gjorts redan. Men jag tror det är allvarligt med de restriktioner som väntar framöver. Man ser inte kommunen som den enorma plattformen för den sociala infrastrukturen och möjligheterna framöver. Det är ett gigantiskt politiskt misstag av bl.a. Folkpartiet. Jag kan inte förstå annat än att Folkpartiet måste känna sig kluvet. Å ena sidan har vi statsråd som gärna vill se sociala verksamheter och slå vakt om dem, å andra sidan skall dessa verksamheter tydligen strypas. Jag har fortfarande inte fått någon hållbar förklaring till den exportledda tillväxten och kommunernas roll i detta läge. Vi har snart förlorat nästan 200 000 jobb i industrin på tre år. Då är det ganska magstarkt att säga att en måttlig kommunal expansion skulle tära på utrymmet. Det finns redan så mycket ledig kapacitet i arbetslösheten. Det var nästan så att jag trodde att Olle Schmidts plädering var ett inlägg inför morgondagen, att han skulle rösta med Vänsterpartiets paket och satsa 4 miljarder och tidigarelägga den indragning man hade tänkt sig till den 1 juli i år, att han skulle satsa på ett gigantiskt ROT-program för att sätta byggnadsarbetare och alla i kommunen i verksamhet i stället för att de skall gå arbetslösa och behöva få bidrag. Jag vet inte om jag skall sträcka mina förhoppningar så långt, men det vore den egentliga konsekvensen av Olle Schmidts resonemang. Pengarna borde användas till åtgärder som kommunerna i annat fall inte kan vidta. Det finns ett sådant förslag i morgon, Olle Schmidt.
Herr talman! Det vi diskuterar är att kommunerna skall få statsbidrag enligt påsprincipen på ca 40 miljarder kronor årligen. Samtidigt fick vi i förra veckan reda på att innevarande årsbudget visar ett ökande underskott och i dag är uppe i över 70 miljarder. Vi vet, enligt de förslag regeringen lägger fram nu, att vi nästa budgetår har ett underskott på över 100 miljarder. Att då använda den metod Lars-Ove Hagberg föreslår förefaller mig alldeles orimligt. Självklart kan vi inte vara överens. Det är ju då inte så att regeringen för en åtstramningspolitik. Det är snarare tvärtom. Det är en expansiv politik. Jag skall inte gå igenom alla de satsningar som regeringen i övrigt kommer med när det gäller att upprätthålla den fulla sysselsättningen och klara arbetslinjen -- givetvis i en balans för att uppnå dessa utvecklingsmöjligheter och se till att vi kan satsa på industrin. Jag skulle inte propagera för detta, Lars-Ove Hagberg, jag skulle inte tycka att det vore bra att dra in på kommunerna om jag inte trodde att det var absolut nödvändigt för att just klara de verksamheter som Lars-Ove Hagberg, jag och andra här i kammaren värnar om: sociala trygghetssystem, husläkarsystem, förbättring av vården för våra äldre, ökande möjligheter för kvinnorna. Det är ju just därför. Vi vet att om tillväxten går ner, då faller ekonomin ihop. Då är det de sämst ställda som får betala priset allra först -- inte några andra -- och däribland kvinnor. Jag var med i Malmö under avregleringen av kommunerna. När vi sade: Nu får ni starta ny verksamhet, nu har ni möjlighet -- vilka var det då som kom först? Jo, Lars-Ove Hagberg, det var inte männen som stod i lång kö och undrade när de kunde få starta, utan det var huvudsakligen kvinnor som var beredda att göra det. Det är samma tendens för närvarande. Så kom inte och säg att det är kvinnorna som lider när man förändrar kommunernas verksamhet. Det är tvärtom. Man ökar kvinnornas möjligheter. Man ger dem också en annan arbetsmarknad. Jag tycker det är positivt.

Herr talman! Snälla Olle Schmidt, var finns alla dessa jobb inom exportindustrin som står och väntar på alla dessa f.d. kommunanställda? Berätta det! Jag tror det skulle vara mycket intressant för denna kammare och för hela svenska folket att höra det. När jag for hit till riksdagen i går läste jag ett reportage i tidningen UPP & NER om en bilverkstad vars ägare undrar hur det skall gå för de unga i dag. Det är ett elände det här med arbetslöshet och sådant. Det är litet ''tetigt folk'' som styr Sverige i dag, var uppfattningen. ''Tetigt'' är göteborgska och betyder konstigt. Efter den här debatten är jag böjd att hålla med. För visst är det väl litet ''tetigt'' även om jag kanske inte hade kommit på det ordvalet själv, att åderlåta kommunerna på så mycket resurser som nu regeringen skall göra med benäget bistånd av utskottets majoritet. Utskottet inleder vad gäller den kommunala sektorn med att säga att den skall anpassas till den samhällsekonomiska utvecklingen, och att staten har ett övergripande ansvar för den offentliga verksamheten. Utskottet instämmer i bedömningen att statsbidragen till kommunerna kommer att utvecklas mycket restriktivt under åren 1993--1995, och åren därefter om jag har förstått rätt. Det är väl ändå dagens ''understatement'' att en indragning av 7,5 miljarder om året från kommunerna beskrivs som en utveckling som är mycket restriktiv. Vad då utveckling? Det är ju ett generellt stopp för utveckling och expansion. Hade vi varit i det engelska parlamentet i dag tror jag att man hade ropat hear, hear, för visst är det anmärkningsvärt att riksdagsmajoriteten i dag med ett raskt klubbslag kommer att dränera kommunerna på en stor del av deras för de enskilda människorna så viktiga förutsättningar för att leva ett gott liv. Sedan säger sig utskottet vara medvetet om att ett nytt statsbidragssystem kräver ett utrednings-, beräknings-, och beredningsarbete som är omfattande och komplicerat. Se där ja, det tyder ändå på en viss insikt. Men varför inte dra konsekvenserna av detta och göra upp med oss socialdemokrater, som jag anser har dragit de rätta slutsatserna av dessa komplicerade förhållanden? Dela upp förändringen i två steg. Ge kommunerna frihet under ansvar. Vi har inte låst oss, Olle Schmidt. Vi är för ''påsen'', med i huvudsak nuvarande resurser. Sätt till en parlamentarisk kommitté som arbetar vidare på fördelningsnycklar. Det är ett bra alternativ vi erbjuder er. När det gäller konsekvenserna för kommunsektorn som helhet är dessa förhållanden väl redovisade, skriver utskottet. Vad har man i tankarna då, undrar jag. Är det alla artiklar, reportage och insändare i tidningar? För att inte tala om alla brev och telefonsamtal vi har fått från såväl kommunpolitiker och kommunanställda som kommuninvånare. De är väl medvetna om de negativa konsekvenserna för den kommunala verksamheten med det föreliggande förslaget. Är det demonstrationer och manifestationer av kulturarbetare och andra som protesterar mot nedskärningar inom kulturlivet man tänker på? Är det detta utskottet menar med väl redovisade konsekvenser, då håller jag med. I dag kan man inte slå upp en tidning utan att regeringens förslag till kommunalt skatteutjämningsbidrag kritiseras. Dagens ''Stoppa stöddiga moderater! Politiker som inte vet skillnaden mellan att spara och att skära ner är ett stort hot''. Hur känns det, Olle Schmidt? Vill inte Olle Schmidt hålla med? Folkpartiet liberalerna vill väl också slå vakt om den generella välfärden? Det sade Olle Schmidt själv i sitt anförande, och hans partiledare brukar också påstå detta. tycker att det är ett dåligt förslag. Numera är det som bekant borgerlig majoritet i den församlingen. Jag tror att mycket beror på att regeringspartierna börjar i fel ände. Först talar de om pengar, och sedan kommer de på att det finns vissa behov och önskningar hos svenska folket som betalar sin skatt och vill ha en bra och effektiv service, vård, omsorg och utbildning. Eller, som Moderaterna sade i valrörelsen: Först sänker vi skatterna, sedan får vi se var och hur vi skall spara. Vi Socialdemokrater tycker inte att det är en bra strategi. Den ekonomiska politiken är ju det instrument vi har för att förverkliga våra politiska mål. Det trubbiga instrument som regering och utskottets majoritet använder kommer att göra mer skada än nytta. Det är väl redovisat. Varför lyssnar ni inte ens en gång på era egna ute i kommunerna? I regeringsförklaringen kan vi läsa att regeringen anser sig ha fyra stora uppgifter att ta sig an. Jag citerar: ''Den tredje är att förbättra vår välfärd och sociala omsorg genom den valfrihetsrevolution i välfärdspolitiken som vi kommer att inleda och genom särskilda insatser för de sämst ställda.'' Att denna omstörtande verksamhet skulle få till följd att tiotusentals människor inom den kommunala sektorn ställs utan arbete, att dagis, fritis, bibliotek, vård, omsorg och utbildning skulle minska när behoven ökar -- tror finansutskottets representanter att det var så svenska folket tolkade valfrihetsrevolutionen? Nej, det är en bakvänd revolution som inte skapar den frihet ni talar om. Den skapar ofrihet för alla de kvinnor som genom förslagen i det här betänkandet kommer att mista sina jobb, för alla de föräldrar som inte kommer att få en dagisplats för sina barn, för alla dem vars gamla far eller mor inte får den hemhjälp eller vårdplats som skulle behövas. Frivillighet! ropar socialministern hurtfriskt. Nu skall vi hjälpa varandra frivilligt! Precis som om ingen hade kommit på det förut. Vari ligger frivilligheten, om det skall ske med pekpinnar från regeringen? Privatisering! ropar regeringen. Det ger kvinnor jobb och framför allt möjlighet att välja arbetsgivare och större möjligheter att påverka sin arbetssituation. Jag påstår att de kommunala verksamheterna också ger stora möjligheter. Bra exempel på detta påstående är att när stipendier delades ut på Kvinnor kan-mässan till kvinnor som gjort sig väl förtjänta av dessa genom uppfinningar och goda idéer om förbättringar inom teknik, rådgivning, patientarbete m.m., kom inte mindre än nio av tolv stipendiater från landstingssektorn. Mig förvånar det inte, men det borde mana till eftertanke för dem som alltid klankar på den offentliga sektorn. Vi är många som vet att det finns en enorm resurs av duktiga kvinnor inom både landsting och primärkommuner. Låt dem få fortsätta att göra ett gott arbete. Häromdagen voterade vi här i kammaren om ''human telefoni''. Nu är det dags för riksdagsmajoriteten att rösta för en human kommunal ekonomi. Det är i kommuner och landsting som den generella välfärden blir till praktisk handling, med eller utan revolution. Vi socialdemokrater har ett bra alternativ. Det redovisas väl i våra reservationer som jag självklart står bakom. Men jag yrkar bifall till samma reservationer som Per Olof Håkansson gjorde i sitt anförande.
Herr talman! Lisbet Calner undrar om vi inte lyssnar på våra egna. Jo, Lisbet Calner, det kan jag intyga att vi gör, i varje fall jag. Jag är mycket väl medveten om -- det har jag sagt tidigare -- att det finns många bekymrade kommunalpolitiker, också liberaler. Det är alltid fråga om att göra en avvägning mellan det som är nödvändigt just nu och det som för vissa inte synes nödvändigt, beroende på deras utgångspunkter. Måhända låter det något dunkelt, Lisbet Calner, men det är inte så länge sedan Socialdemokraterna satt i regeringsställning, och jag tror att Lisbet Calner kan erinra sig hur de diskussionerna går. Det är inte alltid lätt att förklara dessa samband och nödvändigheter. Men jag må säga att det bland de liberala folkpartistiska kommunalpolitikerna finns förståelse för de 7,5 miljarder vi i dag är beredda att föreslå till indragning från kommunsektorn. Jag vill också säga att de är oroade över tanken att de skall tvingas att gå längre. Det är litet konstigt att Lisbet Calner frågar om vi för den diskussionen i Folkpartiet. Om det är inom något parti som diskussionerna brukar gå utanför de egna rummen, är det väl just inom vårt parti. Om det är någonting vi har diskuterat de senaste månaderna är det just dessa frågor. Att vi då landade på det ställningstagandet att vi accepterar indragningar på 7,5 miljarder kronor tyder väl på att vi har fört en ganska lång och intensiv diskussion. Jag vill avslutningsvis påminna Lisbet Calner om en sak, när hon talar om friheten. Den politik som hon har torgfört i denna kammare tidigare, den politik som Socialdemokraterna har styrt landet med tidigare, måste då i alla stycken ha givit en bra och hållbar ekonomi för kommunerna och givit ökande frihet för medborgarna. Jag tycker nog att det låter ganska egendomligt. Då var det alltså mer skatter och stoppaket hit och dit. Det var, såvitt jag förstår, revolution både inom och utom partiet, så att t.o.m. vi som stod bredvid också fick se och höra av det. De här frihetsargumenten och talet om att den socialdemokratiska regeringen skötte kommunerna så väl som en öm planta, som Lisbet Calner gör gällande, har nog inte alltid gällt.
Herr talman! Per Olof Håkansson och Lars-Ove Hagberg diskuterade tidigare den fria plantan. Det var Socialdemokraterna som tillsatte utredningen, och den utmynnade i friheten för kommunerna. Det låter dunkelt, säger Olle Schmidt. Ja, jag håller med om det. Men det är så att det dunkelt sagda också är det dunkelt tänkta. Tala nu om för mig:
Herr talman! Den politik som regeringen bedriver, och som vi kommer att få diskutera i morgon, syftar till att Sverige återigen skall få fart på hjulen, till att vi skall klara de industrijobb som vi i dag håller på att förlora samt till att vi skall ge möjlighet för de små och medelstora företagen att växa. I detta sammanhang är kommunerna viktiga, om vi ger kommunerna färre regler, avreglerar verksamheterna och utsätter dem för konkurrens. Konkurrenskommittén, som har utrett detta, säger att man skulle kunna klara 15--20 miljarder om de kommunala verksamheterna sattes under konkurrens. Det är detta samband som Socialdemokraterna ibland har förespråkat -- bl.a. en del av de herrar som jag ser här framför mig -- dvs. att detta också skulle kunna vara en väg för Sverige, i varje fall en delväg på den tredje vägen. Det förefaller nu som Lisbet Calner och andra säger tvärt nej till detta -- det gäller inte längre. I vissa sammanhang blir man litet konfunderad. Jag försöker så gott jag kan att förklara det, och finansministern kommer säkert att göra det bättre i morgon. Vi lär oss alla. Lisbet Calner säger att det är konstigt folk som styr Sverige. Ja, för allmänheten och medborgarna kan det mesta som inträffar i denna kammare understundom verka konstigt -- det kan det göra även för en ny ledamot. Om man förklarar sambanden, förklarar regeringens strävan att se till att Sverige återigen har möjlighet att få en ekonomi i balans -- det är inte alltid så lätt, om man inte får tid på sig -- går det inte så illa, Lisbet Calner. Jag tror att svenska folket, i varje fall en del av dem som jag träffar, då har möjlighet att förstå vad regeringens politik syftar till.
Herr talman! Jag sade inte ''konstigt'', utan jag översatte göteborgskans ''tetigt''. Dessutom upprepade jag vad jag hade läst i en tidningsartikel. Men visst kan det gälla att man i mångt och mycket är litet förvånad. Olle Schmidt säger t.ex. att kommunerna måste utsättas för konkurrens. Det tror jag är möjligt, eftersom vi har en bra kommunal verksamhet i landet, inte minst när det gäller daghemmen. Men det kan också bli så, som jag läste i går i en tidningsartikel, att man i det privata näringslivet är irriterad över att kommunerna går ut och konkurrerar med sina verksamheter. Jag håller med Olle Schmidt om att det är frågor som vi får diskutera dels i morgon, dels vid senare tillfällen, eftersom det tydligen -- som vanligt när finansutskottets ärenden behandlas i kammaren -- är ont om tid.

Herr talman! Det var ett något gråtmilt inlägg som vi hörde Lisbet Calner hålla, och jag kan nästan förstå anledningen till det. Nu har väl fördämningarna brustit, när hon fritt får klanka på s.k. besparingar riktade mot kommunsektorn. Det fick hon naturligtvis inte göra under den föregående mandatperioden eller den dessförinnan. Hon kan ju fråga Lars-Ove Hagberg hur många miljarder som regeringen under de perioderna drog in från kommunsektorn. Jag vet att just Vänsterpartiet brukar åka land och rike runt och säga att det var mellan 30 och 50 miljarder. Det kan då ställas i relation till de 7,5 miljarderna. Samtidigt är det viktigt, Lisbet Calner, att konstatera skillnaden mellan dagens förslag och de förslag som riksdagen beslöt om under föregående perioder. I dag kombinerar vi indragningen med att ge kommunerna möjligheter. Vi fattar ett långtgående beslut om generalisering av statsbidragen. Vi åstadkommer en avreglering. Vi ger kommunerna möjligheter att på ett helt annat sätt söka sig fram till nyare lösningar. Det kommer att påverka servicen mot medborgarna. Jag tror inte att vi har någon anledning att vilja dröja oss kvar vid de metoder som ni socialdemokrater använde när ni drog in pengar från kommunerna.
Herr talman! Alltför ofta försöker Lennart Hedquist påstå att vi inte är för friheten för kommunerna, men det är inte riktigt. Vi vill införa den i två steg. Det blir på samma gång en viss ofrihet, genom att man skall minska på pengarna till kommunsektorn. Det sägs i betänkandet, och några har sagt det i debatten, att det skall gå en ström av pengar från staten till kommunerna. Det är nog en överdrift -- det blir väl en rännil. När det gäller friheten tycker vi också att det är viktigt att kommunerna får lösa sina problem på det sätt som passar bäst för varje speciell kommun. Socialdemokraterna varit för mycket länge.
Herr talman! Vad är det för vishet i att låta statsbidragen vara på exakt samma nivå som de råkade vara i år eller föregående år? Det är det frysalternativet som ni förespråkar, men det åstadkommer naturligtvis inte det nytänkande i många av de kommuner som är berörda av den här reformen som man kan åstadkomma om man i stället påbörjar den omfördelning som ett nytt statsbidragssystem ändå skall leda till.
Herr talman! Nu är Lennart Hedquist där igen och försöker påstå saker och ting. Vi har inte alls sagt att det skall vara exakt som det är. ''Huvudsakligen'' har vi uttryckt det, och sedan har vi föreslagit att fördelningsnycklarna skall bli bättre än de som ni hittills har föreslagit.

Herr talman! Vi behandlar nu ett betänkande som är av mycket stor betydelse, inte minst för kommuner och landsting. Den reform som nu genomförs kommer att innebära nya möjligheter, samtidigt som den lägger ett stort ansvar på kommunerna. Det nya statsbidragssystemet skall användas för att jämna ut skillnaderna i de ekonomiska förutsättningarna mellan kommunerna. Bidragskonstruktionen innebär dels en inkomstutjämning, dels en kostnadsutjämning. Inkomstutjämningen innebär att alla kommuner kan få lika stor inkomst per invånare från skatt och bidrag. Från kommunalt håll har det länge hävdats att det behövs ett enklare statsbidragssystem -- det är vi tydligen överens om även här i kammaren -- där staten ger mer av generella bidrag än av specialdestinerade bidrag. De specialdestinerade bidragen har ju hittills varit de dominerande. Som gammal kommunalman hälsar jag det här förslaget med tillfredsställelse. Vi hade tidigare mycket av detaljregler som gjorde det svårt att klara av olika verksamheter på ett sätt som man själv önskade. När det gäller skola och barnomsorg var det tidigare mycket detaljerade bestämmelser runt statsbidraget. I det sammanhanget kan man säga att skolan varit något av en föregångare när man gjorde om de olika skolbidragen till ett generellt sektorsbidrag för skolan. Nu är det så dags att ta nästa steg, där de flesta specialdestinerade bidragen kommer att försvinna och ersättas av den omtalade penningpåsen till kommunerna. Jag välkomnar den här utvecklingen och tycker att det är bra att varje kommun utifrån sin utgångspunkt skall kunna bestämma över medlen. Ett generellt system främjar nämligen bättre det lokala självbestämmandet och anpassningen av den kommunala verksamheten än vad de specialdestinerade bidragen har gjort. Kommunerna får nu själva besluta om hur man t.ex. skall ordna den sociala omsorgen både för barn och för äldre, hur man skall ordna skola, fritid, kultur m.m. Genom denna nyordning får kommunerna samtidigt ett större ansvar. Kommunerna får en betydligt större handlingsfrihet när det gäller verksamhetens utformning och även när det gäller prioritering bland olika områden. Detta gör att även den kommunala verksamheten säkerligen kommer att bedrivas på ett betydligt effektivare sätt än hittills. Det blir nu t.ex. lättare att samordna olika verksamheter. En viktig anledning till den nya reformen är också att man vill skapa mer likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunerna. Bidraget skall egentligen utgöra ett komplement till kommunens skatteinkomster och inte göras beroende av den verksamhet kommunen bedriver. Skillnaden i skattesats bör också på sikt spegla skillnader i service, avgifter och effektivitet. Det här systemet innebär att både bidrag och avgifter kommer att avvecklas. Rundgången på medel mellan stat och kommun har inte varit särskilt meningsfylld. Därför kommer nu avräkningsskatten, den allmänna såväl som den särskilda skatteutjämningsavgiften, att försvinna. De tidigare specialdestinerade bidragen samordnas i ett generellt system för de statliga bidragen, alltså den omtalade penningpåsen. Det är några bidrag som har undantagits, men de flesta ingår. Den omtalade påsen kommer alltså att innehålla 40 miljarder, såsom det tidigare har påpekats. Samtidigt kommer också ett nytt system för utbetalning av kommunalskattemedel att införas. Detta är också något som vi länge har efterlyst på kommunalt håll. Man kommer nu att få sina skatteinkomster baserade på ett aktuellt skatteunderlag. Här har det tidigare förekommit en besvärande eftersläpning. Men det är också viktigt hur omläggningen kommer att ske. Utskottet har med rätta angivit att det nya utbetalningssystemet skall ge ett neutralt utfall. Av samhällsekonomiska skäl får övergången inte innebära en likviditetsmässig belastning för staten. Samtidigt måste skiftet ske på ett för kommunerna neutralt sätt. Detta har påpekats bl.a. av Hedquist och Olle Schmidt tidigare har redogjort för detta, skall jag nu inte gå in närmare på den saken. Indragningen av de aviserade 7,5 miljarderna från kommunerna är väl ingenting som man som kommunal företrädare är särskilt lycklig över. Jag skulle i stället önska att det funnits utrymme för att ge mer till kommunerna, men detta finns det inga möjligheter till. Jag vill instämma i vad Olle Schmidt sade om svepande formuleringar. Ibland görs det svepande formuleringar om att man kan spara så mycket på kommunerna. Det har länge pågått effektiviseringar inom den kommunala verksamheten, och det har gjorts besparingar, inte minst under den socialdemokratiska regeringens tid. Även då skedde det indragningar ganska ofta. Vi måste komma ihåg sambandet och nödvändigheten att få balans i statens affärer. Om vi inte klarar att få balans i rikets affärer, riskerar vi att återigen driva upp inflationen och räntorna. Kan man hålla inflationen nere, samtidigt som man arbetar för en lägre ränta, ger det mycket stora positiva effekter även på kommunsektorn. Det märks ju redan nu hur priser och kostnader börjar pressas. Det nya bidragssystemet kommer, som tidigare har framhållits att bidra till att hitta alternativa och nya lösningar för den kommunala servicen. Avregleringar gör det också möjligt att nya lösningar kommer till stånd. Även detta kommer att få en positiv inverkan på den kommunala ekonomin. Vi i Centern anser att principerna för det nya statsbidragssystemet är bra. Dessa principer har också en viktig funktion när det gäller att åstadkomma en regional balans. Under remissbehandlingen av det här ärendet har det framförts synpunkter från olika håll när det gäller systemet för strukturutjämning. Principerna är bra, men det gäller också att hitta bra metoder för utjämningen av de strukturella förhållandena. Detta är inte minst ett tekniskt problem. Därför anser jag att det är bra att en expertgrupp kommer att tillsättas för att se över systemet med strukturutjämning. Det är bra om man då kan se på olika typer av kommuner. Det kan gälla allt från storstad till glesbygdskommuner. En typ av kommuner som det kan vara lämpligt att se över är skärgårdskommuner och kommuner på öar, t.ex. Gotland som har fått ett negativt utfall i det nya förslaget. Reformen innebär olika utfall för kommunerna. För att det inte skall bli för stora övergångsproblem föreslås därför att ingen kommun skall tjäna resp. förlora mer än 1,5 % det första året. På motsvarande sätt får för år 1994 skillnaden mellan bidraget för 1994 och det utbetalade utjämningsbidraget år 1993 uppgå till högst 3 % av summan av skatteinkomsterna för 1994 och utbetalt utjämningsbidrag för 1993. I betänkandet skrivs även in att förändringar i den kommunala ekonomin skall föregås av förhandlingar mellan staten och kommuner och landsting. Denna dialog är helt enkelt både nyttig och nödvändig. Genom diskussioner kan man undanröja en massa missförstånd. Sammanfattningsvis anser jag att utskottet har lyckats bra i arbetet att ta fram ett nytt system för statsbidraget till kommunerna. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.
Herr talman! I riksdagskatalogen presenteras Kjell Ericsson som före detta kommunalråd. Det blir då en intressant erfarenhet att få föra en diskussion om kommunalekonomi med Kjell Ericsson. Jag har en första fråga som jag tycker att det vore intressant att få belyst av Kjell Ericsson. Hur utfaller en jämförelse mellan det system som vi -- om utskottetsmajoritetens förslag nu vinner kammarens bifall -- kommer att ha i augusti och september, då kommunerna skall slutföra sitt budgetarbete, med det system som vi hade för ett år sedan? Är det bättre eller sämre? Har man den överblickbarhet som krävs för att man skall kunna göra en bra budget för 1993? Eller blir överblickbarheten mindre än föregående år? Jag tror att Kjell Ericsson är väl kompetent att ge ett svar på den frågan. Den andra frågan som jag ställde i mitt första anförande i dag var: Hur ser Centern på det förhållandet att sju kommuner står utanför? Man berömmer sig av att ha organiserat ett system som innebär någon form av inkomstutjämning, men de facto är det så att sju kommuner står utanför. Jag tror att Centerpartiets talesman i denna fråga är skyldig kammaren en kommentar till den frågan. En tredje fråga som jag vill ta upp med Kjell Ericsson gäller den vad jag vill kalla ''dolda'' indragningen på uppemot 10 miljarder kronor. Delar Kjell Ericsson den bedömning som majoriteten i finansutskottet gör, nämligen att denna indragning inte har någon som helst effekt på verksamheten? Är det en beskrivning som Kjell Ericsson kan instämma i med utgångspunkt i den erfarenhet han har av kommunal verksamhet. En fjärde fråga som det också är intressant att diskutera med Kjell Ericsson gäller de önskemål som kommunsektorn av och till har framfört i varierande grad, nämligen kraven på fasta spelregler och långsiktighet när det gäller planeringsmöjlighet osv., nämligen att det regelsystem som introduceras är överblickbart, så att man tryggt kan agera på det kommunala planet. Anser Kjell Ericsson med utgångspunkt i sin erfarenhet som före detta kommunalråd att det beslut som han nu sammanfattningsvis säger sig vara nöjd med verkligen har den kvaliteten?
Herr talman! Det var många frågor på en gång. Jag skall börja med frågan om budgetarbetet och om hur det påverkar med det nya systemet. Jag har varit med om att göra många kommunala budgetar, med ett statsbidragssystem. Jag var också ordförande i skolstyrelsen en gång i tiden. Vi hade då en mängd små detaljregler beträffande statsbidragen att ta hänsyn till. Detta var ett rent elände, och det var nästan omöjligt att göra en budget. Jag tycker därför att det är mycket bra att man nu har fått en påse pengar. Sedan kan kommunalmännen själva placera och prioritera dessa pengar på ett mycket bättre sätt än tidigare, då staten hade en mängd detaljregler. Det blir lättare att göra en budget med det nya systemet än med det gamla. Det tror jag att alla kommunalmän som har hållt på med budget kan instämma i. Alla detaljregler har gjort att det många gånger har varit svårt att få ihop en bra budget. Indragningen är 7,5 miljarder. Som jag sade är det ingenting som jag är lycklig över. Samhällsekonomin är dock sådan att vi måste instämma i detta och göra det nu. Jag tror inte att vi kan gå särskilt mycket längre. När det gäller balansproblemen finns det ett tillkännagivande, där man säger att det här skall vara neutralt. Utskottet förutsätter att regeringen kommer att följa det här och bevaka att de förluster som man befarar inte skall uppstå. Indragningen skall vara 7,5 miljarder -- varken mer eller mindre i det här avseendet. Det finns sju kommuner som inte omfattas av reformen. Tre av dessa kommuner har en skattekraft som ligger över garantinivån, medan de övriga kommunera har större strukturavdrag än grundbelopp. De ingår inte i det här systemet. Man kan tycka att det i och för sig är en skönhetsfläck. Men även detta får regeringen se över och återkomma till. Den volym pengar som kan bli aktuell för dessa sju kommuner är inte särskilt stor. Systemet som sådant gör att kommunerna faller utanför. De får inte bidrag och kan inte ge något i det här avseendet. Inom Stockholms län finns sju vinnare. Det är de kommuner som har den lägsta skattekraften. Det finns 18 förlorare -- de som har den högsta skattekraften.
Herr talman! När Kjell Ericsson skall resonera kring om det nya systemet ger bättre eller sämre förutsättningar att göra en budget i augusti månad i år jämfört med augusti månad i fjol, får man en beskrivning av hur det var att göra en budget i en skolstyrelse för ett antal år sedan. Det var dock inte detta jag ville ha en kommentar kring. Jag ville få till stånd en bedömning av om man i augusti månad kan -- förutsatt att majoritetsförslaget bifalls -- beräkna de intäkter som Kjell Ericssons hemkommun har att försöka hantera på bästa sätt, i det budgetarbete som skall ske i augusti månad. Kommer man att kunna göra en sådan beräkning med det underlag som då föreligger? Jag noterade att Kjell Ericsson helt gick förbi frågan om huruvida den dolda indragningen på 10 miljarder har någon effekt på verksamheten i kommunerna. Jag skulle inte heller ha svarat på den frågan. Majoriteten säger att det inte kommer att ha någon effekt alls. Enligt min mening är detta felaktigt. Jag tolkar Kjell Ericssons uteblivna svar såsom att han tycker precis som jag. Det kommer således att få effekter på verksamheten. Den skrivning som majoriteten står för är i denna del felaktig.
Herr talman! Jag kan i och för sig instämma i att det har varit litet strul med beräkningarna med olika tabeller under arbetets gång. Jag förutsätter nu att man kan få fram riktiga underlag för att skicka ut till kommunerna. Om man får ut riktiga underlag -- vilket jag förutsätter att regeringen klarar av -- kan man också göra en budget i augusti. Det kommer som jag sade att bli bra mycket enklare när man slipper alla detaljregler. Det gäller inte minst reglerna när det t.ex. gäller barnomsorgen. Jag tog skolan som exempel. Man har där varit föregångare och tagit bort detta. Man har nu större frihet att prioritera inom den kommunala verksamheten i den egna kommunen. Kjell Ericsson tog upp den dolda indragningen. Det har varit mycket diskussioner om detta i dag. Både Lennart Hedquist och Olle Schmidt har mycket utförligt redogjort för detta. Det sägs också att det skall vara neutralt och att regeringen skall se till det. Man skall följa upp den här biten. Indragningen är 7,5 miljarder -- varken mer eller mindre.

Herr talman! Den kommunala ekonomin berörs genomgripande i kompletteringspropositionen. Det är fråga om en indragning av pengar från kommunerna till staten med 5,2 miljarder och 2,3 miljoner återförs till landstingen är det för landstingens del fråga om 800 miljoner för 1993. Det är också fråga om en omläggning av statsbidragen till kommunerna. Specialdestinerade bidrag kommer att lämnas för att föras över i en totalsumma, påsen populärt kallad. Omläggningen slår olika för olika kommuner. Det finns både vinnare och förlorare. Indragningen är i huvudsak betingad av det statsfinansiella läget. Det budgetår som vi nu håller på att avsluta beräknas få ett budgetunderskott på 71 miljarder kronor. När budgeten gjordes upp räknade man med ett underskott på några få miljarder. Från den synvinkeln är det inte så konstigt att det ställs krav på att kommunerna också skall vara med och minska budgetunderskott som härrör sig från den här utvecklingen. Första året 1993 bör kommunerna klara detta, men sedan blir det en tuff uppgift. Själv har jag ett 25-årigt perspektiv på kommunal verksamhet. Under 60 och 70-talen ökade de kommunala utdebiteringarna med ca 70 öre om året. Med budgetunderskottet i statens finanser kom kravet på en dämpad kommunal expansion. Sedan skedde indragningar av olika slag från kommunerna. Nu har vi ett budgetunderskott igen. Statens stöd till kommunerna har utretts vid olika tillfällen utan att det har blivit så mycket av det. När det gäller förslaget till omläggning av statsbidrag till kommunerna tvekar Socialdemokraterna att ta steget fullt ut. Den förra skatteutjämningskommitténs förslag blev det inte så mycket bevänt med. Själv minns jag skatteutjämningsavgiften bäst, som permanentades och blev bestående. Den slopas nu. Innan den helt försvinner i glömska vill jag ändå uttala min sympati för den här avgiften, eftersom den medförde att alla kommuner var med och bar kostnaderna för den kommunala utjämningen. Nu prövar man olika försök för att få med alla kommuner i det nya systemet. Vi får väl återkomma till den frågan i höst. Förslaget från 1991 års kommitté för ett nytt statsbidrag har utsatts för kritik. Visst kan man vara undrande när man ser utfallet för en del kommuner. I huvudsak har jag ändå en känsla av att man har kommit relativt rätt. Jag tycker faktiskt att regeringen har valt en förståndig väg när man med ett något förändrat förslag går i gång med en förändring. Genom begränsningen i utfallet, 1,5 % av skatt och bidrag första året och 3 % för 1994, påbörjar man arbetet. Samtidigt blir det en översyn och en fördjupad analys av systemet för strukturutjämning. Omläggningen av utbetalning av skatten borde underlätta kommunernas planering, även om jag kan förutse att det blir vissa svårigheter också med det här föreslagna systemet. Själv minns jag en budgetdebatt från 1975, då debatten i mycket stor utsträckning kom att röra sig om hur den slutliga avräkningen skulle bli. Det gamla avräkningssystemet har varit utgiftsdrivande. När man fick ett mycket stort belopp vid avräkningen använde man pengarna till nya utgifter. Jag har dock en känsla av att kommunerna har lärt sig att hantera systemet något bättre under 80-talet. Det har också skett vissa förbättringar på förskottssidan. Men det gamla systemet var inte heller bekymmersfritt för staten. Jag tror att de flesta minns debatten från slutet av 70-talet och början av 80-talet, då man menade att avräkningssystemet maskerade ett begynnande budgetunderskott för åren 1975 och 1976. Kanske en analys av 1990 och 1991 skulle ge samma resultat. Skattestoppet är ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen som kan accepteras i ett oklart läge. Principiellt innebär den kommunala självstyrelsen att kommunerna själva bedömer sitt skatteuttag inom det utrymme som finns. Endast i undantagsfall bör staten diktera skatteuttaget. Nu när nästan hela havet stormar i vissa kommuner är det befogat med ett lagfäst skattestopp tills läget klarnar. Även utan en lag är rörelsefriheten inte särskilt stor med tanke på skatteuttagets storlek i de flesta kommuner. För en del kommuner har slutet av 80-talet varit besvärligt. Det egna kapitalet har urholkats. I förhållande till de framtidsbedömningar som har gjorts inom bankvärlden när det gäller fastighetskrediter har kommunalmännen varit mycket ansvarsmedvetna. Trots detta har deras optimism i en del kommuner medfört att man nu har en besvärlig anpassningstid framför sig. Svårigheterna under anpassningstiden kan i någon mån förstärkas genom omläggning av statsbidrag. Att man nu är förlorare i statsbidragsomläggningen innebär i några fall att man tidigare har haft en gynnad situation. Herr talman! Man bör ändå vara medveten om att om man tidigare har haft problem med att få debet och kredit att gå ihop i kommunerna, så förbättras inte läget av att man får mindre medel att röra sig med. De ekonomiska frågorna kan emellertid tacklas något olika i kommunerna beroende på vem som har ledningen och vilken kultur som råder i kommunen. Under min kommunala tid har jag upplevt fem olika kommunstyrelseordförande. För två ordförande har kds synpunkter varit fullständigt ointressanta. Kds har med andra ord inte beretts möjlighet att delta i budgetarbetet utöver kommunallagens minimikrav. I ett fall bereddes vi möjlighet att kontinuerligt följa den totala budgetprocessen. Perioden under de två övriga ordförandena har varit något av ett mellanläge. Det är först när man får ordentlig insyn och möjlighet att få sina ändringsförslag prövade seriöst som det kommunala budgetarbetet blir intressant. Jag tror därför att om man vill nå ett bra resultat ute i kommunerna skall man ha en öppen budgetprocess. Samtidigt måste man ha en sådan organisation att personalen inte fråntas möjligheten att ta sitt fulla ansvar för genomförandet. Målet för den kommunala servicen bör vara att bli bättre till en lägre kostnad. Detta är ett mål som det privata servicelivet har varit mycket duktig på. I och med att man får statsbidraget i en påse bör kommunerna ha vissa möjligheter att efter lokala förutsättningar klara serviceutbudet. Låt mig ta ett exempel. Nyligen besökte jag en liten ort där biblioteket har lokaliserats till servicehuset. Det innebar att befolkningen på orten hade tillgång till böcker hela dagen. När biblioteket fanns på en annan plats hade det bara varit öppet ett par timmar i veckan. Herr talman! I måndags fick jag via etermedia veta att Kommunförbundets kongressombud var negativa till regeringsförslaget. Av samma enkät framgick att ombuden ville prioritera äldreomsorgen. Det är jag mycket glad för, eftersom vi kristdemokrater vill få till stånd förbättringar på detta område. Dessa förbättringar får nu genomföras med medel som frigörs från annan verksamhet plus stimulansbidraget på totalt I propositionen uttrycks en viss oro för hur det skall gå för barnomsorgen. Som jag ser det har de största bekymren för barnomsorgen varit både regelverket och bidragssystemets utformning. Dessutom har den något begränsade synen på vad som är barnomsorg utgort ett problem. Olika statsbidrag för daghem och familjedaghem har påverkat valet av tillsynsform mera än den totala kostnadsbilden för olika barntillsynsformer. Föräldrarnas önskemål om barnomsorg i det egna hemmet har undervärderats. Låt mig ta barnomsorgsavgiften som exempel. Den är 2,2 % och ingår i arbetsgivareavgiften. Motivet för denna är att företagen skall få ett arbetskraftsutbud. Avgiften har med råge finansierat det hittillsvarande statsbidraget för barnomsorgen. För föräldrarna i den barnfamilj som själv ordnar sin barnomsorg genom att föräldrarna växelvis är hemma hos barnen under deras förskoleår betalar också företagen denna arbetsgivareavgift. När en förälder finns hemma kan man räkna med att den andre föräldern får möjlighet att vara relativt säker arbetskraft. Trots detta har en sådan familj hitintills inte fått något stöd för sin barnomsorg. En rejäl vårdlön skulle öppna betydande frihet för familjer, kommuner och föreningar att samarbeta kring barnomsorgen på ett mycket konstruktivt sätt. Sannolikt skulle detta utan att barnomsorgen blir sämre medverka till en ekonomisk lättnad för kommunerna. Propositionen utlovar ett förslag om vårdnadsbidrag till hösten. Skall de positiva effekter som jag tror att ett vårdnadsbidrag kan få bli verklighet får inte beloppet vara för lågt.

Herr talman! Harry Staaf ställer sig med en mycket mjuk framtoning, som man inte skall låta sig luras av, bakom det krassa besked som utskottsmajoriteten har formulerat till landets kommuner och innevånare. Han sade bl.a. att Socialdemokraterna tvekar att ta steget fullt ut. Det är en korrekt iakttagelse. Vi är tveksamma till detta med hänsyn till de befarade konsekvenserna av det förslag som ligger. Vi hade gärna sett en tvåstegslösning där man i god ordning hade diskuterat de problem som förvisso finns och även tagit fram en bättre fördelningsnyckel, något som skulle lett till ett rättvisare och på alla sätt säkrare förslag. Det hade haft en långsiktig bärkraft -- inte den uppenbart mycket kortsiktiga bärkraft som det förslag har som nu introduceras. Kds-representanten, som i sitt anförande också diskuterade minoritetsinflytande, borde ta chansen att få till stånd en diskussion om vårt förslag eller någonting som skulle kunna ligga på den skiljelinje som vi i dag har. Att ta steget fullt ut är som jag ser det i dagsläget att köra ut i dimman. Jag hoppas verkligen att de som nu ger sig ut på färd i dimman vet vad de ger sig in på. Harry Staaf säger att kommunerna måste vara med och minska det statliga budgetunderskottet. Det kommer att gå bra år 1993, men kommer att bli tufft år 1994. Kombinationen av indragningen på 7,5 miljarder plus den smygindragning på 10 miljarder som det nu handlar om, kan bara leda till en av två effekter. Den ena är att man flyttar ett statligt budgetunderskott till kommunsektorn, och det kan ändå inte vara meningen. Då finns det bara kvar det andra alternativet, nämligen att minska den kommunala verksamheten i kombination med olika typer av effektiviseringar. Visst finns det en effektiviseringspotential i den kommunala sektorn. Men den är inte så stor som den indragning man nu föreslår. Då måste konsekvensen bli nedskärningar i den kommunala verksamheten. Det kommer tveklöst att slå mot vård, omsorg, skola samt fritids och kulturverksamhet. Jag vill till Harry Staaf ställa frågan: Hur rekommenderar Harry Staaf att de kommunala företrädarna skall agera? Vilka sektorer skall man skära i? Är det vården, omsorgen, skolan, fritids och kultursektorn, eller vad är det som enligt kds mening är det viktigaste att ge sig på och göra nedskärningar i?
Herr talman! Per Olof Håkansson säger att det är krassa besked som jag ställer mig bakom. Jag tror faktiskt att budgetunderskott inte är något att leka med. Om inte annat så lärde vi oss förra gången budgetunderskotten växte att man får betala dem, och det med ränta. Det gäller alltså att på olika sätt försöka att få ner budgetunderskottet. Jag tror att detta ger en signal till kommunerna att vi befinner oss i ett bekymmersamt läge. Nu måste ni försöka att hjälpa till på olika områden så att inte kommande generation får vara med och betala det förskott som vi tar ut. När det gäller rekommendationer till kommunerna om var man skall göra dessa neddragningar, försökte jag i mitt anförande att föra fram, att när det gäller vård och omsorg finns det ingenting att hämta. De effektiviseringsvinster man kan göra där behövs för att förbättra vård och omsorg. På skolans område torde det finnas en del samordningsvinster, och på fritidssektorn torde man själv få gå in och göra större egeninsatser.
Herr talman! Det var ett intressant besked. Det är tydligtvis så, att indragningen av kommunala resurser på 7,5 miljarder plus 10 miljarder skall täckas av egeninsatser från de människor som utnyttjar fritids och kultursektorn. Det är det besked vi får. Sedan noterade jag att Harry Staaf refererade till de bekymmer som perioden 1976--1982 gav oss i form av ökade budetunderskott. Det skulle vara intressant att få tillfälle att diskutera varför dessa budgetunderskott då uppkom och varför vi nu tycks vara på väg in i ett allt större budgetunderskott. Om detta kommer att ske, tror jag att det kommer att sluta i konstaterandet, att det har att göra med att man minskar intäkterna i den offentliga sektorn och visar på en stor oförmåga att samtidigt sänka de utgifter man har. Det är ett ansvar som regeringen har och ingen annan.
Herr talman! Jag känner till de 7,5 miljarderna, men jag vill nog påstå att de 10 miljarderna inte finns i ett kassaflöde. Jag kan heller inte finna att man har verifierat detta ordentligt i den reservation som avgetts från Socialdemokraterna på den här punkten. Däremot uttrycker man oro för detta. Det kommer säkert att klarna i höst.

Herr talman! Vi har 286 kommuner i Sverige. Jag vet inte om det delvis är representanter för dessa som just nu kom in på åhörarläktaren, men de åhörarna representerar i varje fall inte 286 Detta är såvitt jag har förstått en historisk förändring av kommunernas förutsättningar för att sköta sitt uppdrag. Det finns många åsikter om detta, både positiva och negativa. Jag skall inte förlänga debatten med att gå in på dessa frågor. Vi i Ny demokrati har som bekant en samsyn med regeringen i detta ärende. Det kanske inte helt och hållet är beroende på att det skulle vara en mycket bra proposition, vilket vi kanske inte tycker att det är. Men det är däremot mycket nödvändigt att göra denna förändring. Det vore nästan omöjligt att kunna genomföra en sådan genomgripande förändring på ett sätt som alla är nöjda och belåtna med. Men bara det faktum att man gör den här förändringen är mycket viktigt. Alla ute i kommunerna tycks vara överens om att den bästa saken i detta är att få alla pengarna i den s.k. påsen. Det måste förändra kommunernas arbetsmöjligheter mycket positivt. Däremot tror jag att kommunerna framöver kommer att få det mycket besvärligt med att utforma sina budgetar. Vi hade i utskottet besök från finansdepartementet, där man försökte redogöra för hur man skulle ta fram ett underlag för den framtida budgetregleringen. Det var sannerligen inte lätt. Där har man ett problem att tackla, men det är av mer praktisk karaktär. Det är vidare nödvändigt att rationalisera i kommunerna. Det är vi också mycket eniga om. Det sägs att man har påbörjat rationaliseringar i olika kommuner, och det har man säkert gjort. Men det finns, och måste finnas, mycket mer att hämta. Kommunerna är i de flesta fall ovana vid denna typ av beslut. Men det är nödvändigt att arbetet kommer i gång. Det är också viktigt att kommunerna tar sin del av besparingarna när vi måste spara i hela landet. Det som kanske är det allra viktigaste med reformen är den uppföljning som skall ske efteråt, så att pengarna blir rimligt fördelade och så att de största felen som kan ha uppstått när propositionen skrevs kan bli tillrättalagda. Vi vet också att det är speciellt besvärligt för de tre största kommunerna, Stockholm, Göteborg och Malmö. Jag utgår från att de problemen kommer att handläggas av kommissionen. Det är anmärkningsvärt att det talas om en teknisk kommitté och sedan litet grand på ''sladden'' om en parlamentarisk sammansatt grupp. Det borde väl snarare vara tvärt om, dvs. en parlamentarisk sammansatt grupp som har en teknisk kommitté till sitt förfogande. Men det är kanske praktikaliteter som är onödiga att ta upp här. Jag har inte hört någon tala om kommuninvånarna. Jag tycker att det skulle vara bra om kommunerna startade en dialog med sina kommuninvånare på ett helt annat sätt än vad jag tror är vanligt. Det finns mycket sunt förnuft och goda idéer att hämta hos kommunernas invånare. De skulle också på så vis kunna känna sig mer delaktiga i de besparingsförslag som är nödvändiga att genomföra. När det är dåliga tider måste vi alla hjälpa till. Alltså får man betala litet mer för tjänster som man många gånger tidigare fått gratis. Till skillnad från vad debatten har handlat om tidigare, tycker jag att vi skall försöka se litet positivt på detta. Varför skall vi alltid tala om problem? Låt oss i stället tala om möjligheter. Den här reformen ger möjligheter till att göra något som kan vara bra. Förändringar kan vara bra och nyttiga. Slutligen vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i FiU29.
Herr talman! Resonemanget om att se saker och ting positivt återkommer. Jag har åtskilliga gånger i den här debatten sagt att vi är positiva till mycket av det som föreslås i propositionen och som vi också står bakom i finansutskottets betänkande. Men det är litet för lättvindigt att, som Bo G. Jenevall med en bildlig jämförelse gör, köra i ett sommarfagert landskap på en bra väg, som för ögonblicket tycks fungera alldeles utmärkt, men inte ha en aning om hur det ser ut bortom den kurva som han är på väg in i. Det är den bilden, den situationen, som Bo G. Jenevall just nu befinner sig i. Vi har försökt att säga att det finns något bortom krönet som inte är bra, i stället för att känna en trygghet i att det skall ske en uppföljning som skall konstatera om pengarna är rimligt fördelade och sedan rätta till felen. Jag beklagar att Ny demokratis företrädare, precis som de övriga i utskottet, inte har velat ha en sakdiskussion om hur vi i nuläget skall kunna rätta till de fel som vi i alla tycks vara överens om är förknippade med detta. Det skulle kunna rättas till antingen i utskottsbehandlingen eller genom att föreslå en annan mekanism för att arbeta vidare på den intressanta ståndpunkt som ett samlat statsbidrag ändå utgör.
Herr talman! Jag tror i alla fall att det är bättre att fatta ett beslut och se till att förändringarna kommer igång, som vi alla tycks vara eniga om är nödvändiga. Om vi så förlänger med ett år eller två år, kommer vi att sitta i samma situation i alla fall, och det kommer att finnas oklarheter om än det ena och än det andra. Det är för många inblandande och för många ingredienser för att få allt att stämma. Jag tror att det vi gör är klokt, och jag är övertygad om att det går att rätta till och justera saker och ting efteråt.

Herr talman! En av huvudpunkterna i höstens regeringsförklaring var att efter år av socialdemokratisk stagnation försöka att återupprätta Sverige som en tillväxtnation. Mycket återstår onekligen att göra, men handlingsförlamningen har i varje fall brutits. Vi kan, på riksmötets näst sista dag, blicka tillbaka på ett år präglat av dynamisk regeringsutövning och genomgripande kursförändringar, inte minst på den ekonomiska politikens område. Jag skall inte ta tid till några tillbakablickar. Men jag skall bara konstatera att vi så sent som för några timmar sedan fattade beslut om ett nytt bostadsfinansieringssystem. Givetvis är den kommunala ekonomins utveckling av strategisk betydelse för den ekonomiska politiken i stort. Också här är förändringar angelägna och nödvändiga. Faktorer talar mycket starkt för att ett beslut bör fattas i dag. Herr talman! Jag har uppfattningen att staten måste styra den kommunala sektorn -- i den meningen att man anger tydliga ekonomiska ramar. Staten måste också ge kommuner och landsting en betydligt ökad frihet att bedriva sin verksamhet efter de egna invånarnas önskemål och efter de lokala förutsättningarna. Enligt min mening innebär regeringens proposition ett stort steg i denna riktning. Jag tror att man med den föreslagna avregleringen och med hjälp av omläggningarna av statsbidragssystemet stärker det kommunala självstyret och ger möjligheter till bättre resursutnyttjande av kommuner och landsting. I samband med systemomläggningen lägger nu regeringen fram förslag dels om förlängning av det kommunala skattestoppet med ett år, dels om att dra in 7,5 miljarder kronor från den kommunala sektorn. Dessa två åtgärder går åt andra hållet och innebär en viss inskränkning i det kommunala självstyret. Det är förslag som möts av betydande kritik från den politiska oppositionen och från de kommunalpolitiker som i en besvärlig ekonomisk situation ser sin handlingsfrihet ytterligare begränsad. Men ingen regeringen eller riksdag kan frånkänna sig det övergripande samhällsekonomiska ansvaret. Både indragningarna från kommunsektorn och det fortsatta skattestoppet är ett uttryck för ett sådant ansvarstagande. Behovet av systemomläggning är stort och tar för mig överhanden, trots att jag menar att man på en rad viktiga punkter kan rikta stark kritik mot såväl kommunalekonomiska kommitténs överväganden som regeringens förslag. Jag skulle vilja sammanfatta kritiken på följande sätt. För det första kan man ifrågasätta om förslaget så här långt verkligen har fått en utformning som står i överensstämmelse med målen i regeringsförklaringen, nämligen att främja tillväxten. Jag förutsätter att man både i den kommunalekonomiska proposition som regeringen aviserat till hösten, och i det översynsarbete som skall bedrivas vid den särskilda expertkommitté som regeringen avser att tillsätta, kommer att genomföra korrigeringar av förslaget. Kommer inte de korrigeringarna till stånd kommer vi, enligt min mening, att få ett system med kraftig omfördelning av resurser bort från de mest dynamiska regionerna i vårt land -- inte minst från de storstadsregioner som har varit och kommer att utgöra en viktig bas för ekonomisk tillväxt och internationell handel. För det andra kvastår -- intill dess att regeringen återkommer i höst -- en rad oklarheter om hur det nya systemet kommer att påverka de enskilda kommunerna under 1993. Jag instämmer i kritiken som har framkommit att det är otillfredsställande att kommunerna skall bedriva så mycket av sitt budgetarbete inför 1993 under så oklara förutsättningar. För det tredje kan kritik riktas mot att regeringen inte rättar till den typ av principlöst godtycke som ärvts från den förra socialdemokratiska regeringen. Jag tänker främst på effekterna för enskilda kommuner av skatteomläggningen. Herr talman! Alla delar i regeringens förslag -- verkar i samma riktning, nämligen mot storstadsregionerna. Huvudstadsregionen är ett ganska bra exempel på det. Stockholms län har i dag 20 % av Sveriges befolkning. Regionen svarar för 25 % av den nationella produktionen och inlevererar 30 % av statens inkomster från direkta skatter, indirekta skatter och arbetsgivaravgifter. I dag får samma region 14 % av de kommunala statsbidragen. I utgångsläget, om inga korrigeringar sker, skulle den andelen sjunka till 8,5 % med regeringens förslag. Det vore inte rimligt. Om inte korrigeringar görs i den fortsatta beredningsprocessen kommer den här resursöverföringen att motverka det nationella tillväxtmålet på två sätt. Vi kommer att få en omotiverad åtstramning för de regioner som med nödvändighet måste utgöra en motor i morgondagens ökade produktion och sysselsättning. I stället överförs resurser till kommuner som inte har förutsättningarna att fylla den uppgiften. Även om regeringen uttalar diverse förhoppningar finns det inga tecken som tyder på att de nya resurserna kommer att användas till en önskvärd sänkning av kommunalskatterna. Allt tyder i stället på att de nya resurserna får finansiera en fortsatt kommunal expansion, som inte ligger i Sveriges intresse. Tyvärr tycks det vara mer regel än undantag för regering och riksdag att negligera hur fattade beslut slår mot olika regioner, såvida inte regionerna ifråga är mycket glest befolkade. Skatteomläggningen är ett av många exempel på det. Den socialdemokratiska regeringen bedömde att skattereformen skulle innebära att den kommunala sektorn som helhet vann. Därför eliminerade man dessa vinster via den s.k. avräkningsskatten. Det förfarandet är naturligtvis invändningsfritt, förutsatt att bedömningen är korrekt. Det var den på nationell nivå, men den var det inte på individuell, kommunal nivå. Det inslag i skatteomläggningen som främst genererade vinster till den kommuala sektorn var överföringen av skatten på kapitalinkomster från kommuner till stat. Flertalet kommuner blev då vinnare, därför att de blev av med villaägarnas avdrag för räntekostnader. Men storstäderna vann inte. Där är det inte så många som bor i villa. Där bor huvuddelen av invånarna i hyreshus. Där fick man nu avstå sina kapitalskatteinkomster till staten. Ändå fick storstäderna betala avräkningsskatt för den vinst de aldrig hade gjort. Sammantaget har våra tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö, gjort mångmiljardförluster på skatteomläggningen i form av lägre inkomster och ökade kostnader. Nu slopar man visserligen avräkningsskatten med regeringens förslag. Men man minskar samtidigt statsbidragen i motsvarande mån. Man har fortfarande samma nationella perspektiv när man betraktar tillvaron. Där tas inte hänsyn till vad som händer på kommunal nivå, individuellt. miljarder till kompensation för detta, men beloppet är otillräckligt och dessutom är det än så länge bara tillfälligt för 1993. Jag vill därför hävda att det, om denna resursöverföring skulle komma att permanentas för åren efter 1993, vore en principlöshet från den nuvarande regeringen som inte står socialdemokratisk regeringsutövning efter. Ett bärande inslag i kommunalekonomiska kommitténs förslag och regeringens proposition är att utjämna inkomsterna mellan olika kommuner. Att staten på detta sätt garanterar en viss skattekraft är inget nytt. Det som möjligen är nytt är den nivå på vilken skattekraftsgarantin läggs. Den ligger så långt över medelskattekraften i riket att endast ett fåtal kommuner hamnar utanför systemet. I dag är skattekraftens fördelning skev. Men det är bara ett litet antal kommuner som ligger mycket över medelskattekraften. Genom att lägga utjämningsnivån så högt upp, i det översta skiktet av kommuner, så väljer regeringen en dyrbar lösning. Det är naturligtvis i första hand storstadsregionerna och medelstora städer som har en skattekraft som överstiger riksgenomsnittet. Ju längre inkomstutjämningen i systemet drivs, desto större regionalpolitiska effekter får den. Jag ifrågasätter givetvis inte att ett system av detta slag har en regionalpolitisk profil. Det är ju hela idén med inkomstutjämning. Men jag tillåter mig att fråga om nyttan av en så långt gående utjämning som man här har föreslagit verkligen står i rimlig proportion till kostnaderna. Den allra mest kritiserade delen av kommunalekonomiska kommitténs betänkande gäller de förslag som tar sikte på att utjämna kostnadsskillnader mellan kommunerna. Den kommunalekonomiska kommittén föreslog fyra faktorer som regeringen har tagit fasta på, med en viss nedtoning av den faktor som sågades allra mest i remisshanteringen, nämligen klimatfaktorn. Man erkänner samtidigt att detta inte är riktigt bra genom att tillsätta en expertgrupp som skall ta fram ett mer genomarbetat förslag till 1995. Finansutskottet noterar i sitt betänkande att den omfattande kritiken har riktats mot det s.k. strukturindex och ''utgår'' ifrån att bl.a. storstädernas särskilda förhållanden kommer att beaktas av expertkommittén. Detta tillkännages regeringen. Även jag utgår från det. Annars skulle det vara svårt att biträda propositionen. Jag har all respekt för kommunalekonomiska kommitténs statistiska beräkningar. Med sina ambitiösa regressionsanalyser har man nu bevisat att det finns en samvariation mellan å ena sidan de fyra faktorer man har valt ut och å andra sidan skillnader i kommunala kostnader. Men haken är att varken kommunalekonomiska kommittén eller regeringen gör några som helst anspråk på att de utvalda faktorerna skall förklara skillnaderna mellan olika kommuner. Det gör de heller inte. Sanningen är att ingen egentligen vet vad indexet avspeglar. Under 1970-talet samvarierade kostnaderna för utvecklingen av svenska ubåtar med Systembolagets priser på skotsk whisky. Det föll aldrig någon in att konstruera ett försvarskostnadsindex på denna samvariation. På samma sätt skulle ett kommunalt strukturindex som bygger på kommunalhusets höjd över havet eller på bukomfånget hos kommunstyrelsens vice ordförande mycket väl kunna ha samma förklaringsvärde som de faktorer kommunalekonomiska kommittén och regeringen har valt. Mot den här bakgrunden är det kanske följdriktigt att man inte tar hänsyn till sådana faktorer som man vet påverkar kostnaderna för olika kommuntyper. Det finns som bekant åtskillig internationell kommunalekonomisk forskning -- i Sverige, England, USA, Finland, Norge m.fl. -- som styrker att det finns betydande, särskilda kostnader för storstadsregioner. Det tar man i andra länder hänsyn till. Man gör det i Tyskland. I Norge får storstäderna upp till 15 % kompensation för sådana faktorer. Vilka faktorer är det då? De är flera: En sådan faktor är tätortsgraden, dvs. ju fler av en kommuns invånare som bor i tätort, desto högre anspråk har man på kommunal service i form av bl.a. väghållning, gatubelysning, vatten och avlopp, osv. Befolkningstäthet verkar i samma riktning. Ju tätare tätortsbefolkningen bor, desto större risk för anonymitet, kontaktlöshet och social isolering. Samtidigt blir den sociala kontrollen mindre. Det medverkar till ökade sociala kostnader. I andra forskningsteorier hävdas att storstäder har en tendens att dra till sig t.ex. missbrukare och andra som utgör en belastning på det sociala systemet i den offentliga sektorn. Förlust av naturliga fritidssysselsättningar i skog och mark ställer krav på ökade kostnader för kultur och fritid. Centralitet är en annan faktor som verkar i samma riktning. Behovet av kommunal service bestäms till en del av den roll som en tätort speglar i sin egen region. I en tätort som är administrativt, kommersiellt och finansiellt centrum konsumeras den kommunala servicen av långt fler än de som bor i den egna kommunen. Pendlare ger upphov till ökad belastning på trafikapparaten. Folkmängd är en annan faktor. Stor folkmängd ger visserligen upphov till stordriftsfördelar. Ännu större folkmängd ger upphov till stordriftsnackdelar. Jämfört med andra regioner tenderar storstadsregionerna också att ha en mer överhettad konjunktur, med högre löne-, pris och kostnadsnivåer. Detta är kända fakta. En strukturfaktor som också kommunalekonomiska kommittén bedömt som viktig, och därför bortsett från, är hög kvinnlig förvärvsfrekvens, som leder till ökade kommunala kostnader för barnomsorg. Vi kan ta Järfälla som ett exempel på en kommun i en storstadsregion. Där har man en kostnad för barnomsorg per invånare som överstiger genomsnittet i landet med 90 %. Det beror inte på lägre effektivitet. Det beror på en hög kvinnlig förvärvsfrekvens. Nu får denna långt gående inkomstutjämning, tillsammans med att man inte beaktar förvärvsfrekvensen, lätt bisarra effekter. Storstadsregionerna har relativt hög skattekraft och utsätts därför för en åderlåtning i systemet. Samtidigt beror en del av den höga skattekraften på att man har en hög kvinnlig förvärvsfrekvens. Det ger i sin tur höga kommunala kostnader för barnomsorg som man i sin tur inte skall ta någon hänsyn till i systemet. Sanningen är den att man riskerar att skapa negativa incitament, dvs. att det blir mer lönsamt för kommunerna att satsa på en annan typ av service än barnomsorg. Detta inser också regeringen. Det är därför man nu aviserar att man till hösten skall komma med en särskild barnomsorgslag stick i stäv med den övergripande strävan som man annars har att avreglera förutsättningarna för kommunal verksamhet. Regeringens proposition undanröjer inte de, enligt min mening, systematiska felskattningar i kommunalekonomiska kommitténs arbete. Samtidigt är, som jag sade inledningsvis, en omläggning av systemet ytterligt angelägen och önskvärd. Den insikten gör att jag med ett stort mått av tvekan tar fasta på finansutskottets positiva skrivningar kring expertgruppens kommande arbete, liksom på regeringskansliets fortsatta beredningsarbete med en kommunalekonomisk proposition till hösten. Jag hoppas, herr talman, att jag inte behöver ångra mig.
Herr talman! Låt mig först med glädje få konstatera att det var skönt att få bekräftat från en moderat debattör att det kommer att råda mycket oklara förutsättningar för det kommunala budgetarbete som skall ske i höst. Det var välgörande att vi fick denna förklaring och detta konstaterande också från moderat håll. Mycket av det som Mikael Odenberg sade var sådant som jag inte skall replikera på, utan det skall snarare de som står för majoriteten göra. I många stycken var det en mycket svidande kritik mot det förslag som majoriteten uppenbarligen avser att köra igenom i kammaren i kväll. När det sedan gäller en del av Mikael Odenbergs sätt att resonera är väl inte detta platsen för att föra en större finansdebatt. Den kommer ju först i morgon. Men det skulle glädja mig om man i den kunde redovisa något som styrker det påstående som Mikael Odenberg reste, nämligen att den socialdemokratiska regeringsperioden innebar stagnation och att regeringensskiftet i höstas innebar tillväxt. Vilket eller vilka nyckeltal av statistikslag eller av prognosslag visar på den tidigare stagnationen och den tillväxt som kom med regeringsskiftet i höstas som Mikael Odenberg talar om? Sedan talade Mikael Odenberg ganska mycket om storstäderna och deras problem. Visst kan det finnas problem i storstäderna. Men de problem som Mikael Odenberg tar upp är enbart ett majoritetsproblem. Med den tvåstegslösning som vi har föreslagit skulle de bekymmer som nu finns i storstadsområdena, och som för övrigt finns på annat sätt i alla kommuner, kunna hanteras och rimligen föras till en bättre tingens ordning än den som vi nu är på väg in i. Sedan kan jag inte undvika att skicka med den lilla kommentaren att man någon gång borde kunna ha någon tanke även i storstadsområdena på att ta ut en skatt som har en rimlig nivå med hänsyn till den verksamhet man avser att bedriva. Detta är ju i och för sig inte möjligt med det skattestopp som råder. Det är ju ett välkänt faktum att storstadsområdena har en underbeskattning och driver verksamheten med ett kraftigt underskott. Till sist, herr talman: Jag funderade i morse när jag läste Dagens Nyheters ledarsida vem som skulle uppträda i debatten på det sättet att det passar in på det som ledarsidan beskriver i dag. Jag vet inte riktigt om det är Mikael Odenberg. I några stycken tycker jag att han passade in mycket bra. I andra stycken visade han en mycket stor insikt i kommunal verksamhet och argumenterade kraftigt för det förslag som vi lägger fram. Jag hoppas att han funderar igenom vilket ställningstagande han skall ta när det kommer till omröstning. Uppenbarligen står han oss mycket nära och skulle, med det resonemang han för, mycket väl kunna rösta på de socialdemokratiska reservationerna.